Fru talman! Jag upprepar att jag anser att i det här fallet är konsumenttrycket betydligt effektivare än vad det är att försöka styra detta lagstiftningsvägen. Lagstiftning innebär att det som är friklassat har man fri användning av. Allt övrigt utländskt material sänds tillbaka till beställarna och blir därmed inte ett problem för Sverige. Jag tycker att det är viktigt att vi är mycket noga, eftersom Sverige är ett land som ligger långt framme miljömässigt och som driver många miljömässiga frågor, när vi väljer ut vilka frågor vi skall lägga stort arbete på internationellt. I det här fallet finns det inga experter, till skillnad från det gentekniska området, eller myndigheter som har sett något större problem än det att konsumenterna inte vill ha produkterna. Det skulle vara fel att använda svensk energi åt ett internationellt arbete för att förändra lagreglerna. Jag tror att konsumenttrycket är det effektivaste medlet.

Herr talman! I betänkande JoU15 behandlas regeringens proposition 75 Skydd av hotade arter samt aktionsplaner för biologisk mångfald. Dessutom har ett antal motioner från allmänna motionstiden tagits med i sammanhanget. Därutöver har vi att i samma sammanhang behandla det hastigt hopkomna betänkandet JoU22 Ikraftträdande av lagen om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter. Någon har upptäckt att våra djur och växter som vi skall skydda höll på att råka in i ett laglöst tillstånd under juni månad på grund av det andra betänkandet, CITES-förordning, men som inte skall gälla förrän från den 1 juli. Den nya CITES-förordningen, som ersätter den gamla CITES-förordningen, träder i kraft redan den att vi, direkt efter det att vi antagit den lag vi ännu inte antagit men kanske skall anta efter debatten, ändrar densamma till att gälla från den 1 juni och inte, som vi står i begrepp att besluta, från den 1 juli. Herr talman! I vilket fall som helst är det nog bäst att jag börjar med att yrka bifall till den moderata reservationen nr 8 i betänkande JoU15 och i övrigt till utskottets hemställan. Jag stöder givetvis även reservation nr 13 men avstår från att yrka bifall till den, för tids vinnande vid voteringsomgången i kammaren. För säkerhets skull yrkar jag även bifall till utskottets hemställan i JoU22. Här har vi ingen reservation. Det finns mycket som är bra i huvudbetänkandet, JoU15. Vi har inte funnit anledning att reservera oss med anledning av propositionen. Det är bra att vi skärper uppmärksamheten på och insatserna mot den brottsliga hanteringen av skyddade arter av växter, fåglar och djur. Det är bra att Kustbevakningen får utökade befogenheter i sitt övervakningsarbete när det gäller dessa arter. Det är bra att arbetet med biologisk mångfald efter hand kan utvidgas till att omfatta fler sektorer och sektorsmyndigheter. Det är viktigt att arbetet för bevarandet av den biologiska mångfalden ingår som en naturlig del, inte minst inom trafiksektorn. Det är också bra att sumpskogar och rikkärr skall uppmärksammas i naturvårdsarbetet med våtmarker. Men vi hade kanske önskat att litet mer uppmärksamhet riktades mot möjligheten att restaurera delar av det tidigare vattenhållande numera utdikade landskapet, framför allt i de sydliga delarna av landet. Det hade kunnat ge ett rikt tillskott till den biologiska mångfalden samtidigt som det skulle ha skapat en näringsämnesfälla. Det är bra att en nationell inventering av sjöar och vattendrag skall göras med avseende på den biologiska mångfalden och rödlistade arter. Allt naturvårdsoch miljövårdsarbete måste vila på en stabil kunskapsgrund. Detta är ett sätt att öka kunskapen om vilka ytterligare insatser vi kan komma att behöva vidta. Alltför ofta har kunskap saknats när miljöpolitiska beslut har fattats. Vi tycker att det är glädjande att ett program för den genetiska variationens betydelse för vissa arter som är av särskilt intresse från nyttjande och bevarandesynpunkt upprättas. Jag kan väl tillåta mig en förhoppning att Nordiska genbankens resurser och kunskaper i detta sammanhang kan komma till alldeles särskild nytta. Att regeringen äntligen har insett behovet av en sammanhållen rovdjurspolitik gläder oss alldeles särskilt. Det är ett krav som vi framfört flera gånger det senaste året. Vi stöder naturligtvis tillsättandet av en utredning för ändamålet. Herr talman! När det gäller behandlingen av motionerna måste vi dock reservera oss på ett par punkter, som jag nämnde tidigare. I reservation nr 8 framför vi att det inte är givet att staten är den som är bäst på att sköta naturreservat. Det kan ske minst lika bra i annan regi, t.ex. av enskilda människor och organisationer. Det är en fördel att enskilda kan äga värdefulla markområden, eftersom det privata ägandets ansvar kan kombineras med naturvårdens vetenskapliga krav. Härigenom uppnås också ett personligt ansvar för uppgiften, och kostnaderna för naturvården kan minskas. Om samhället lägger fast restriktioner för markanvändningen måste samhället också vara berett att betala. Genom åren har vårt odlingslandskap och våra skogsmarker i stor utsträckning skötts av Sveriges jord och skogsbrukare. Som naturvårdare är de oöverträffade. Det måste vi konstatera. I reservation nr 13 pekar vi på faran med de ökande utsläppen av olja i Östersjön. Det har konstaterats att dessa utsläpp beror på att rederierna väljer att rengöra sina tankar till havs i stället för att utnyttja de hamnar som är försedda med särskild utrustning för omhändertagande av avfallet. Det är naturligtvis av ekonomiska skäl och på grund av brist på hamnar i Östersjön som kan ta emot oljerester. Genom EU:s stödprogram PHARE och TACIS borde det finnas goda möjligheter att komma till rätta med dessa problem. Som vi har sagt bör denna fråga drivas av Sverige inom EU. Vi måste nog också lägga större ansvar på fraktköparna genom en ändrad ansvarsfördelning. Det kan åstadkommas genom att fraktköparna tvingas att ta ett ekonomiskt ansvar för följderna av ett oljeutsläpp. Det skulle kunna vara ett effektivt styrmedel för att åstadkomma förbättringar i detta avseende. Vi menar att det bör utredas hur en sådan, ny ansvarsfördelning kan skapas på EU-nivå. Vi har också, i ett särskilt yttrande, pekat på att vi måste se över regelverket för miljöprogrammet för berättigande av EU-stöd i jordbruket. Vi har flera gånger tidigare pekat på att reglerna är alltför komplicerade och detaljerade. Det har inneburit nackdelar för jordbrukarna men också ett faktiskt hinder för att bevara vissa av de värdefulla naturområden som vi vill bevara. Vi har hört exempel på att dessa generella regelverk kan innebära att värdefull natur går förlorad, t.ex. på Öland. Detta måste skyndsamt rättas till. Vi menar också att man måste se över anslagen till kalkning. Moderata samlingspartiet föreslog ett större budgetutrymme för kalkning än regeringen i höstas. Inför budgetåret 1998 måste man göra en ingående bedömning av behovet av kalkningsinsatser i sjöar och vattendrag, i ljuset av, eller snarare i mörkret efter Barsebäcks stängning och de ökade fossilbränsleutsläpp som kan komma att bli följden.
Jag har förstått att övriga debattörer inte har några invändningar mot Dan Ericssons önskemål att bli uppflyttad på talarlistan. Därför ger jag Dan Ericsson ordet nu.

Herr talman! Tack för den ynnesten. Jag vill också tacka mina meddebattörer. Av omständigheter jag inte råder över kan jag inte delta i hela denna debatt. Eftersom vi kristdemokrater inte är representerade i jordbruksutskottet med någon ordinarie ledamot, får vi lägga fram våra yrkanden direkt i kammaren. Vi har väckt en omfattande motion om biologisk mångfald i allmänna motionstiden, och vi har också kompletterat i samband med propositionen med ytterligare en motion vad gäller biologisk mångfald. Vid utskottets behandling av dessa motioner hänvisas i relativt stor omfattning till pågående beredningsarbete och utredningar. Jag kan till stor del nöja mig med det besvarandet av den långa rad av motionskrav som vi har. Herr talman! Jag vill ändå göra ett par yrkanden som inte följts upp av reservationer. Det gäller under mom. 31, där jag yrkar bifall till motion Jo22 yrkande 4. Det handlar om kalkningsanslaget och det nödvändiga med att höja det nuvarande anslaget för att säkerställa fortsatt biologisk mångfald. Detta har varit en lång följetong. Vi får hoppas att regeringen besinnar sig så småningom i denna fråga. Det andra yrkandet gäller mom. 52. Jag yrkar bifall till motion Jo779 yrkande 9. Det handlar om att försöka ekonomiskt värdera den biologiska mångfalden i syfte att kunna internalisera miljökostnaderna. Detta är avsett som ett mätinstrument i den framtida miljöpolitiken. Dessutom vill jag som röstförklaring för vår del vad gäller övriga reservationer ge ett stöd till reservation 6, som handlar om skärpta straff och kostnader för dem som bedriver illegal handel med skyddade arter. Det är fler partier som driver det kravet, och jag tycker att reservationen är väl avvägd och väsentlig. Jag utgår från att exempelvis Gudrun Lindvall kommer att utveckla argumentationen i den frågan. Jag vill också ge vårt stöd till reservation 15, som handlar om effektivare rättsligt förfarande vid oljeutsläpp. Det är en fråga som vi kristdemokrater drivit under en lång tid. Dessvärre har vi inte kommit så värst långt på vägen vad gäller detta. Det har återigen precis nu i dagarna aktualiserats på grund av oljeutsläppet vid Öland. Det understryker angelägenheten av praktisk handling och förändring så att vi får det effektivare rättsliga förfarande som reservationen handlar om. Vi stöder också reservation 20. Jag tror att jag t.o.m. yrkar bifall till reservation 20, där Miljöpartiet har följt upp ett kristdemokratiskt motionsyrkande om en redovisning av internationella konventioner. Det är roligt att se att man i utskottet ser på sakfrågorna och kan följa upp med reservationer trots att förslagen kommer från andra partier. Om det skulle bli omröstning om reservationerna 13 och 17 kommer vi att avstå. Där våra egna krav ligger nära reservanternas men är inte riktigt fullt ut lika, eftersom vi har egna variationer på samma tema. Herr talman! Jag vill avslutningsvis kort tala litet om grunden för våra ställningstaganden. Skälen för att bevara den biologiska mångfalden är flera. Det finns ekologiska skäl. Det handlar om intakta ekosystem som en förutsättning för livsuppehållande processer. Det handlar om det praktiska och vårt nyttjande av arter inom de areella näringarna. Vi kan ta läkemedelsindustrin som exempel. Vi har också estetiska, vetenskapliga och kulturella skäl. Det finns en rad skäl till varför vi skall bevara den biologiska mångfalden. Jag vill också hävda ett etiskt argument. Nyttjandet av mark och vatten får inte innebära att framtida generationers möjlighet till nyttjande inskränks. En utarmning av biologisk mångfald innebär just detta. De biologiska resurserna får inte utnyttjas, utan endast nyttjas. Det kan inte heller förutsägas när ett ekosystem kollapsar till följd av påverkan. Därför måste försiktighetsprincipen råda. I dag är ca 3 500 arter i Sverige rödlistade, vilket motsvarar ca 7 % av artstocken. I debatten kan ibland höras åsikten att det inte är nödvändigt för Sverige att bevara alla dessa arter, i synnerhet inte om de förekommer i våra grannländer och arten i Sverige endast är på gränsen av sitt utbredningsområde. Men enligt åtagandet i konventionen om biologisk mångfald, som Sverige skrev under i Rio 1992, har Sverige förbundit sig att bevara alla i landet naturligt förekommande arter och biotoper och den genetiska variationen inom arterna. Fokus i arbetet skall ligga på hur förstörda och utarmade landskap skall kunna restaureras och berikas. För ett stort antal hotade arter måste arbetet inriktas på att dessa populationer stärks så att de i framtiden inte skall bedömas tillhöra någon hotad kategori, vilket i regel innebär att deras biotoper, dvs. livsmiljöer, måste utökas. Det är med denna framåtsyftande syn vi måste hantera frågorna om biologisk mångfald. Det är på den grunden som jag har gjort yrkandena.

Herr talman! I detta betänkande behandlas biologisk mångfald. Man kan fundera över vad biologisk mångfald är. Biologisk mångfald är allt det vackra som vi nu ser runt omkring oss nu på våren, alla blommor och örter, och alla träd och buskar som blommar. Det är de vackra fåglarna som nu kommer tillbaks från södern, och även de som vi har haft här under vintern. Det är alla djur som springer i vår skog, både de som är roliga och de som är mindre roliga. Detta är bara det vi ser. Biologisk mångfald är så fantastiskt mycket mer. Det är allt det vi inte ser, eller det som vi måste ha förstoringsglas för att kunna se. Det är alla kryp, lavar och mossor och allt vad det kan vara. Möjligheten att skydda just det som vi inte ser är det svåra. Det är det som är svårt att förklara för människor, och det är också svårt att vidta åtgärder för att de skall finnas. För att de små krypen, insekterna, mossorna och lavarna, eller vad det nu är, skall finnas gäller det att ha rätt förutsättningar och skapa de rätta miljöerna. Det är genom att skapa dem, och genom vetskapen och kunskapen om dem, som vi kan bevara den biologiska mångfalden. Riokonferensen är en bakgrund till detta. Där var världens nationer överens om att detta är någonting viktigt, och att det är någonting som vi måste vara rädda om. Man var också överens om att man inte skall röva detta från varandra. Mycket av den biologiska mångfalden finns i de tropiska länderna. Många av de fattiga länderna har svårt att hävda sina intressen, men det är viktigt att de kan göra det och att den tillgång de har också är någonting för dem. Det är viktigt att vi hanterar detta på rätt sätt. Vilka är då problemen? Problemet är egentligen vi människor. Det är vi som stökar omkring i landskapet och i den biologiska mångfalden. Man skulle kunna säga att vi trampar omkring som en elefant i en glasbutik. Det är så det har varit när vi har använt kvicksilver, bly och DDT, för att nämna några exempel. Så är det också nu litet grand när vi börjar med genmanipulering av arvsmassa och sådant. Vi har i och med Riokonventionen och på andra sätt förstått att detta inte går. Därför har vi börjat att vidta åtgärder. De akuta bekymren vi har är naturligtvis väldigt många. Försurningen är en sådan storskalig förändring i naturen som gör att den biologiska mångfalden förändras och i vissa fall försvinner. Övergödningen är också en sådan förändring, både den som kommer genom vattnet och den som kommer genom luften över våra marker. Den favoriserar vissa växter och tar bort andra. Resursförbrukningen, att nyttja resurser och göra slut på dem, är också något som är negativt för den biologiska mångfalden. Vi sprider gifter, osv. Detta måste vi göra någonting åt. Jag tror inte att naturen och den biologiska mångfalden en gång för alla ser ut på ett visst sätt. Jag tror att det finns en utveckling och en naturlig förändring, att vissa saker försvinner och nya kommer till. Men vi hjälper ju till att få bort saker och ting i alldeles för stor utsträckning. Nu håller vi också på att skapa nya saker på ett sätt som inte är fullt så bra. Vi måste lära oss att bruka utan att förbruka. Vi skall skapa ett uthålligt samhälle, och då är den biologiska mångfalden en tillgång. Det är i den vi kan hitta allt vi behöver för vår levnad. Jag tror inte alls att vi kommer att få ett fattigare liv därför att vi tar hänsyn till naturen, till miljön och till den biologiska mångfalden. Men livet blir kanske inte lika enkelt som det ibland kan vara när man kan slå till med någonting som stökar till i tillvaron, gifter t.ex. Därför är det nödvändigt att fundera på detta. Vi har i Sverige och i världen fantastiska tillgångar. I Sverige har vi vårt fjällandskap som är en viktig del av vårt ekosystem, men som är känsligt. Vi måste naturligtvis ta speciell hänsyn till det, vilket också görs i stor utsträckning. Vi har också vårt jordbrukslandskap som innehåller mycket. Det är ett varierat landskap - ett odlingslandskap, ett brukningslandskap, ett kulturlandskap. Vi har ängar och betesmarker, vi har vattensamlingar och åkerholmar. Vi har en artrikedom som är ganska stor. Genom de saker som vi kommit överens om att nyttja i EU-sammanhang, framför allt miljöstödet, har vi skapat bättre förutsättningar för att skydda allt detta. Men grunden för alltihop är att vi har ett jordbruk, att det finns människor som är intresserade och villiga att bedriva jordbruk och att det finns boskap i landskapet. Därför är det viktigt att vi skapar de förutsättningar som krävs för att inte bara de som har varit jordbrukare utan även de som kan tänka sig att bli det kan starta nya verksamheter och på så sätt se till att det fungerar även i framtiden. Vi kan inte behålla det här landskapet om vi inte har ett aktivt jordbruk. Sedan är det naturligtvis viktigt att jordbruket bedrivs på ett riktigt sätt. Jag skulle vilja påstå att stora och kraftfulla förändringar i positiv riktning har gjorts under senare år. Samma sak gäller skogslandskapet. Den nya skogslagstiftningen har givit den enskilde ett betydligt större ansvar, som också tas i väldigt stor utsträckning. Jag har litet svårt att hänga med resonemanget när Peter Weibull Bernström i reservation 8 tar upp att det privata ägandet inte tillåts i tillräcklig utsträckning i det sammanhanget. Förutsättningar för detta har ju skapats under senare år genom t.ex. naturvårdsavtal. Genom dem kan man få ersättning för att man driver verksamheten med ett större hänsynstagande än vad som annars skulle vara rimligt. Det är viktigt att vi kan fortsätta att utveckla detta så att mer kan gå den vägen. Det är ofta små områden som behöver skyddas, och då passar ett sådant sätt bäst. Det här är något viktigt som tillkommit under senare år, och jag kan säga att Centerpartiet har varit pådrivande för att det över huvud taget skulle komma till. Vi är naturligtvis också väldigt intresserade av att utveckla detta. Man kan hitta nya former, som att kanske fondera pengar som man vill använda för det här ändamålet. Detta har vi beskrivit i ett särskilt yttrande. Vi har mycket vatten och många våtmarker i vårt land. Det kan man se när man flyger och tittar ut - det är vatten och skog. Vatten och våtmarker är viktigt. Mycket av det biologiska livet finns där. Men det är nödvändigt att vattnet håller en bra kvalitet. Försurningen är ett stort bekymmer som för stora delar av vårt land har utgjort ett hot mot den biologiska mångfalden. Kalkningsverksamheten, som startade för ungefär 25 år sedan, har haft en stor betydelse. Det är därför viktigt att den får vara kvar den tid som behövs - innan vi har kunnat balansera utsläppen i luften och vattnen - så att inte försurningen får fortgå. Vi har ju fortfarande för stora utsläpp för att kunna sluta med kalkningsverksamheten. Vi måste behålla den på ungefär nuvarande nivå i ytterligare 15, 20 år, skulle jag tro. Kalkningen har inneburit en stor förändring till det positiva för dessa vatten, och det biologiska livet har kommit tillbaka. Haven är också viktiga i det sammanhanget. De är ju en stor resurs på många sätt, och i haven hamnar mycket av de föroreningar som vi släpper ut på land och i luften. Våra hav är hotade, och det är viktigt att vi tillsammans med andra länder ser till att hitta regler och ett sätt att bruka vår omgivning, så att inte haven förstörs. Då skulle vi vara illa ute. Det är ytterst viktigt att vi bevarar den biologiska mångfalden. I vår reservation nr 17, som jag vill yrka bifall till, har vi tagit upp genmodifierade jordbruksgrödor. Jag har debatterat med jordbruksministern om det ett antal gånger, och om någon vecka deltar jag i en interpellationsdebatt om detta. Man tar alldeles för lätt på de faror, risker och fel som uppstår. Vi tar nu fram grödor som är tåliga mot gifter, men nyttjandet av dem innebär en risk för den biologiska mångfalden. För det första tar man bort många ogräs som annars skulle finnas kvar. De är också en del av mångfalden och på det sättet en tillgång. De ogräsen kan finnas i en odling utan att störa den. Men med det här systemet försvinner de. För det andra finns en risk att vi enkelriktar nyttjandet av utsädet. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation 17 och i övrigt till utskottets hemställan. Jag vill understryka vikten av att vi alla hjälps åt att skapa goda förutsättningar för biologisk mångfald.
Herr talman! Lennart Brunander sade i sitt inlägg att vi människor är problemet i naturen och att vi klampar omkring som elefanter i landskapet. Jag tycker att Lennart Brunander skall erkänna att det faktiskt är vi människor som skapat det odlingslandskap som vi i dag vill bevara, med den biologiska mångfald som detta inrymmer, liksom även de skogar med de värden som dessa inrymmer. Det är bl.a. just Lennart Brunanders förfäder som danat detta. Den biologiska mångfalden får givetvis inte utarmas. Det får vi inte medverka till. Men vi måste nog vara beredda på att låta den förändras, just genom de förändringar som vi skapar i odlingslandskapet i form av ändrade odlingsmetoder, ändrade skogsbruksmetoder, osv. Vi ser kanske att vissa arter minskar i population, men vi ser samtidigt att andra arter ökar. Vi kan inte försöka finna någon statisk lösning på hur den biologiska mångfalden skall se ut. Det är fråga om en dynamik, och den måste vi också vara beredda att bejaka. Lennart Brunander förstår inte vad vi menar i reservation 8. Vi vill se en mångfald - och det finns redan en sådan - i skötsel och ägande av naturreservaten. Men vi vänder oss mot att markägare skulle tvingas avsätta stora områden utan ersättning.
Herr talman! För att börja med det sista så förstår jag visst vad moderaterna menar med reservation 8, men jag tyckte att den var onödig. Det som sägs där är egentligen att man skall skapa större möjligheter för privata initiativ, men det finns redan. Peter Weibull Bernström sade att markägare inte skall behöva avsätta stora områden utan ersättning. Det problemet finns ju egentligen inte, därför att det behöver man inte göra. Jag delar Peter Weibull Bernströms uppfattning att det inte skall vara på det sättet. Den som äger mark, om det är fråga om jordbruksmark eller skogsmark, skall ju ta den rimliga hänsyn som måste tas för att den biologiska mångfalden skall fungera i nyttjandet av marken. Detta är det stora kravet som vi skall ställa på markägare. Att avsätta områden för reservat och annat är ett gemensamt ansvar som vi skall ta, och så sker ju. Det har gjorts betydande ökningar av resurser för detta. Även om de inte räcker, så har det ändå avsatts betydande resurser till detta, vilket vi gemensamt har hjälpts åt att göra. Som jag sade är människan bekymret och Peter Weibull Bernström sade att det är vi som har skapat det. Båda påståendena är ju sanna. Jag sade att detta inte är något statiskt förhållande, att det säkert kommer att ändras. Det är inte så att alla växter har funnits från början och kommer att finnas i all evighet, utan det sker naturligtvis en successiv förändring. Att bonden har skapat jordbrukslandskapet, kulturlandskapet, är ju fullständigt korrekt. Så är det ju. Men däremot har vi ju åstadkommit saker och ting under åren som inte har varit bra. Försurningen är ett exempel. Klimatförändringar genom växthuseffekter är ett annat.

Herr talman! Naturen är en fantastisk skapelse. Särskilt märker man det så här en försommarmorgon när man nästan kan se hur det växer, blommar och grönskar. Fåglarna kvittrar som om varje dag vore den sista. Tack och lov så är det inte det. Det är inte sista dagen för fåglarna, även om vi har ställt till med en massa skada i vår livsmiljö, som är själva förutsättningen för vår existens. Det är ju faktiskt så, för att anknyta till tidigare replikskifte, att naturen klarar sig utmärkt bra utan oss människor. Men vi klarar oss inte alls utan naturen. Det är ju faktiskt jorden, skogen, vattnet och solen som skapar förutsättningarna för allt liv, från allra minsta kryp till de allra största djuren som vi har på jorden, i de allra mest skiftande betingelser - i öknen, i glaciärerna och i havsdjupen. Evolutionen har skapat djur och växter som är anpassade till de mest skiftande livsbetingelser. Det är en anpassning som har tagit årmiljoner och där den biologiska och genetiska variationen har varit garanten för att just denna anpassning har kunnat ske. Nu hotar vi denna variation. På grund av människans rovdrift på naturen har vi rubbat de biologiska systemen och utrotat många arter. Vi, människan, har utropat oss till herre över naturen. På kort tid har vi åstadkommit mycket, mycket mer än vad naturens egen evolution kan åstadkomma. Det är ju sant att det är svårt att veta hur allvarliga skador detta har åstadkommit, eftersom naturen har en otrolig läkförmåga. Vi människor är ju förvisso också en del av naturen. Vi är en av alla de många arter som skall bevaras. Men problemet är att vi inte har några felmarginaler. Om något eller några av de grundläggande försörjningssystemen kollapsar, t.ex. på grund av försurningen, om koldioxidutsläppen leder till förändrade klimatförhållanden och om t.o.m. havsströmmarna ändrar riktning, vilket ju vissa forskare befarar, då är vi verkligen illa ute. Därför är det bra att det finns en internationell konvention om biologisk mångfald - en konvention som inte bara handlar om att bevara den biologiska mångfalden utan också om att vi måste utnyttja naturresurserna på ett uthålligt sätt och, vilket inte är minst viktigt, fördela dem rättvist. Det är också sant att mycket av ansvaret för biologisk mångfald måste hanteras i internationella fora och omfattas av internationella överenskommelser, t.ex. åtgärder i havsmiljön. Haven består av samma vatten överallt och om några länder begår misstag, så drabbar det alla andra. Det kan också gälla riskerna med genmodifierade organismer, som ju får förödande konsekvenser. Här krävs internationella överenskommelser. Vidare gäller det risker med introduktion av nya arter och organismer. Men att det finns ett behov av internationella överenskommelser betyder ju inte att vi kan slå oss till ro på hemmaplan. Som Dan Ericsson sade har vi åtagit oss att bevara de nödvändiga betingelserna och den biologiska variationen i Sverige. Vi måste också återskapa förutsättningarna för en rik biologisk mångfald. Naturvårdsverket har en aktionsplan för biologisk mångfald, där man har redovisat vilka åtgärder som krävs för att bevara och återskapa de olika landskapstyper som vi har i Sverige. Det framgår ju av den proposition som vi behandlar att regeringen, åtminstone i stort, stöder de prioriteringar som Naturvårdsverket har gjort, och det är ju bra. Det som sedan återstår är att se till att skapa både förutsättningar och resurser för genomförandet av prioriteringarna och planerna. Man kan ju undra om det gäller fjällmiljön t.ex. Naturvårdsverket menar att flertalet av domänreservaten ovanför odlingsgränsen skall ombildas till naturreservat. Detta har regeringen inte kommenterat i sin proposition. Vad säger Alf Eriksson i den frågan? Gäller det åtgärder i jordbrukslandskapet? Naturvårdsverket har ju redovisat att fram till år 2000 - och det är ju faktiskt bara 2 1⁄2 år kvar till dess - måste minst 3 000 hektar ängar och 200 000 hektar naturbetesmarker bevaras och hävdas. Jordbrukslandskapet är ju, som också sagts tidigare, en naturtyp där människan har påverkat den biologiska mångfalden på ett avgörande sätt. Under större delen av odlingslandskapets historia har jordbrukandet bidragit till en stor biologisk mångfald. Det handlar om skogsbetning, myrslåtter och svedjning, som är några av de brukningsmetoder som i dag har ersatts med ett väldigt högeffektivt jordbruk där ledorden snarare är monokulturer, storskalighet och kemikalier. Den biologiska mångfalden har utarmats. Man kan faktiskt tala om biologiska öknar. Ett sätt att göra det hade t.ex. kunnat vara att använda den sista delen av de framförhandlade miljöstöden i EU. Har Alf Eriksson möjligen några insikter här att dela med sig av? Ett annat viktigt område, där ny teknik och nya brukningsmetoder har lett till biologisk utarmning, är skogslandskapet. Det sker ju, vilket är viktigt att säga, en positiv utveckling, och insikten om betydelsen av den biologiska mångfalden har ökat inom skogsnäringen. Men trots det behöver vi avsätta fler områden för s.k. fri utveckling. Framför allt gäller det i södra och mellersta Sverige samt i Norrlands kustland, där det har avsatts väldigt litet anslag. Det är bara att beklaga att bolagiseringen och utförsäljningen av Assidomän sköttes så dåligt att man inte tog till vara möjligheten att skydda arealer. Även våtmarker har unika biologiska värden. I södra Sverige har våtmarkerna i stort sett dikats ut. Det är angeläget att återskapa dem, också med tanke på deras egenskap av kvävefällor som nämndes tidigare. Sjöar och vattendrag är en annan naturtyp, där man faktiskt vet väldigt litet om de biologiska värdena. Naturvårdsverket har föreslagit en rikstäckande inventering och en värdering som sedan kan ligga till grund för en bevarandeplan. Kalkningsanslaget har diskuterats tidigare, så jag tänker inte gå närmare in på det. Det är väl känt att Vänsterpartiet i många år har drivit krav på ökade anslag. Den sjätte och sista naturtypen som jag vill nämna något om är havsmiljön. Det är också ett område som har nämnts av flera talare före mig. I havsmiljön finns stora hot mot det biologiska livet. Halterna av kadmium och koppar ökar och oljeutsläppen fortsätter. Det finns alltså mycket som behöver göras på detta område. Jag tänkte också kort beröra några av de övriga förslagen i betänkandet och de reservationer som vi i Vänsterpartiet har och som vi stöder. Det första gäller det detta med fauna och florarelaterad kriminalitet. Där har vi tillsammans med Miljöpartiet en reservation om utökade befogenheter för Tullverket. Jag vill också yrka bifall till den reservationen, nr 2. Det är bra att regeringen vill ge Kustbevakningen polisiära befogenheter när det gäller den fauna och florarelaterade kriminaliteten. Samtidigt kan vi konstatera att medlemskapet i EU har inneburit svårigheter att kontrollera handeln också inom EU. Generaltullstyrelsen anser att Tullverket bör få samma befogenheter som Kustbevakningen. Den uppfattningen har också Naturvårdsverket, Kommerskollegium, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden. Jag har svårt att förstå varför regeringen och utskottsmajoriteten har gått emot dessa remissinstanser. Det skulle vara intressant att få en förklaring till det. Det kan knappast heller anses försvarbart att jakt reduceras till prickskytte på levande föremål, såsom faktiskt sker i dag. Tillsammans med Miljöpartiet har vi också en reservation som handlar om behovet av skydd och skötsel av våtmarker. Det rimmar illa med den ambitionsnivå som regeringen och utskottsmajoriteten har uttalat i andra sammanhang om att ta steg på vägen mot ett hållbart samhälle. I en trepartireservation från Vänsterpartiet, Centern och Miljöpartiet har vi tagit upp detta med genmodifierade jordbruksgrödor. Det har Lennart Brunander pratat om, så jag behöver inte säga något ytterligare om det. Jag tänker slutligen säga någonting om två reservationer, nr 18 och 19. Den första handlar om hoten mot öring och röding i fjälltrakterna. Det är två arter som faktiskt är hotade i dag. Det beror delvis på den förändring man gjorde när man införde friare jakt och fiske i fjällområdena. Det utökade fisket ovanför odlingsgränserna har inneburit att många fler har fått möjlighet att fiska med nät i fjällsjöarna, vilket har lett till uppkomst av s.k. tusenbrödrabestånd. Detta hotar på sikt båda dessa arter. Det är ingen överdrift att säga att det är ett hot. Öringen är väldigt unik på så sätt att den har egna varianter i nästan varje vattendrag, medan rödingen å andra sidan är en av världens mest kallvattenanpassade fiskarter. Det är viktigt att vi ser till att vi får åtgärder som skyddar och bevarar den här delen av den biologiska mångfalden. Fru talman! Den sista reservationen handlar om den baltiska kulturmiljön. I Baltikum, med sin geografiska och historiskt kulturella likhet med den svenska och skandinaviska typen, har vi ett kulturmiljöarv som är värt att bevara. Den biologiska mångfald som vi har tappat på många sätt i Sverige och Skandinavien finns kvar i Baltikum. Detta är viktigt, och vi har krävt att Sverige inom Nordiska rådet och inom det nordiska samarbetet skall lägga fram en strategi för hur man skall bevara den här kulturmiljön och göra den till en del av ett baltiskt kulturarv för framtiden. Fru talman!

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 5, 6, 9 och 12. Jag ställer mig naturligtvis bakom alla de reservationer som Miljöpartiet har i det här betänkandet. Jag tycker att det är mycket viktiga reservationer. Låt mig börja med att säga att det är mycket bra att det kommer en proposition som handlar om biologisk mångfald. Det är dags att de här frågorna kommer upp på den politiska dagordningen ordentligt. Det är också dags att diskussionen börjar sätta spår i naturen, dvs. att åtgärder följer som visar att vi börjar bevara den biologiska mångfalden och inte bara pratar om den allmänt i vida ordalag. Det är bra att regeringen nu börjar införliva artoch habitatdirektivet och fågeldirektivet i svensk lagstiftning. Vi hoppas att det också kommer att följas upp i jaktförordningen, eftersom detta numera inte alls kommer att stämma med det som står i § 5 i jaktförordningen, dvs. att skyddsjakt bara skall tillämpas om ingen annan lösning finns. Vi tycker att det är bra att den nya CITES förordningen blir svensk lag. Jag yrkar också bifall till hemställan i betänkande 22 som innebär att lagstiftningen gäller redan från den 1 juni. Det finns också mycket annat av det som står i propositionen som är bra. Det är bra att man nu sätter i gång med utbildningsinsatser för att se till att CITES-förordningen efterlevs. Det har varit si och så med det. Det är bra att regeringen jobbar vidare med Natura 2000. Än så länge har man avsatt 1 266 områden. Jag hoppas att det kommer att bli flera. Det är också bra att man lyfter fram att det är viktigt med de rödlistade arterna och att man också måste börja titta på hela livsmiljöer. Det räcker inte att bara titta på enskilda arter. Vi måste också se till att det finns en möjlighet för dem att överleva, dvs. att den miljö och den mat de behöver finns kvar. Det finns alltså mycket som är bra i betänkandet, men när man skriver en motion och en reservation tar man naturligtvis upp det som man finner mindre bra. När man talar om sina reservationer kan det därför kanske låta mer negativt än det egentligen är. Det finns en rad konventioner på det här området, t.ex. Bernkonventionen, Bonnkonventionen, Riokonferensens konvention om biologisk mångfald och även Ramsarkonventionen som handlar om våtmark. Dessa konventioner är viktiga. Det är viktigt att Sverige gör allt för att leva upp till dem. Jag skulle vilja påstå att vi har ett speciellt ansvar. Vi har råd att bevara den biologiska mångfalden. Vi har också stora möjligheter eftersom vi är förhållandevis få människor på stor yta. Artförändringen sker snabbt nu. Det är naturligtvis så som andra har sagt att det alltid kommer att ske en förändring av artsammansättningen. Det kan vi se i Sverige. För ungefär 5 000 år sedan fanns ädla lövträd långt upp i Norrland. Då var klimatet ett annat. I dag vandrar granen nedåt därför att klimatet börjar bli kärvare. Sådana förändringar kommer alltid att finnas. Men nu går förändringen så mycket snabbare. Tidigare har vi sett att förändringar i ekosystem har handlat om 100 000-tals år. Nu sker förändringarna på 10-tals år. De förändringarna är inte naturliga. Forskarna är helt överens om att dessa förändringar beror på hur vi människor beter oss. Det är precis som Lennart Brunander har sagt att vi människor ofta sätter oss själva i främsta rummet. Det finns t.o.m. homo sapiens som är så förmätna att de anser sig tillhöra något slags skapelsens krona. Jag tror att skaparen skulle bli ganska förskräckt om han hör det, och om han nu finns. Vi måste se oss själva som en del av naturen. Naturen behöver inte oss, men vi behöver den. Vi behöver den kanske mer än vi har insett. Det finns många arter utan vilka vi faktiskt får svårt att existera, och framför allt tar det kanske bort möjligheterna för framtiden om de inte finns kvar. Det är saker som vi inte vet någonting om i dag. I dag börjar man hitta mediciner mot virussjukdomar i arter där man inte ens har haft en aning om att den typen av substanser finns. Det finns också ett värde i sig i att bevara arter. Det finns etiska krav. Vi skall se till att de arter som finns på jorden i dag skall kunna finnas kvar i framtiden. Vi har inte rätt att leva på ett sådant sätt att det håller under just vår livstid men inte om 500 år. Vi måste se till att det finns en långsiktighet i det vi gör. I dag finns det ungefär 1 1⁄2 miljard arter i världen. Men det finns också sådana som är akut hotade, sårbara och sällsynta. Dessa listor utökas tyvärr. Det finns en del arter som tyvärr flyttas upp i kategorier där de är mer hotade än tidigare. Man måste naturligtvis ha en egen referensram på biologisk mångfald. När ni är ute kör bil nu i sommar kan ni fundera på hur mycket insekter ni får på bilrutan. Behöver ni åka in till macken lika ofta för att tvätta framrutan för att den är så kladdig, eller är det mera sällan? I Stockholmsregionen är det så att det finns färre insekter. Jag har pratat med många busschaufförer och andra som kör bil mycket. Det är mycket mindre insekter i rörelse. Detta påverkar naturligtvis all biologisk mångfald. Finns det färre insekter, finns det mindre mat för fåglarna. Det finns en del arter som har försvunnit tidigt, t.ex. blåkråkan som försvann redan på 50-talet. Den sista häckade 1967 på Fårö. När dessa biotoper försvann, så försvann blåkråkan också. Det finns andra som har försvunnit mer nära i tiden, t.ex. mellanspetten. Det sista paret häckade 1982. Men vi förlorar specialisterna, de som är väldigt noga med biotopen. Det handlar alltså om årtionden. Även enkelbeckasin, gök, buskskvätta, stenskvätta, göktyta osv. minskar i antal och försvinner. Men det här är lyckligtvis inte irreversibla skador. Det finns alltså möjligheter för oss att återskapa de biologiska förutsättningar som behövs för att många arter skall kunna finnas kvar. Det känns förtröstansfullt. Det kan bli fler av allting, om vi vill. Det finns också andra positiva tecken. Uttern börjar komma tillbaka, därför att vi är noga med vad som kommer ut i vattendragen. Havsörnen börjar komma tillbaka, därför att PCB-halterna sjunker. Många frivilliginsatser har varit värdefulla i det fallet. Man har sett till att utfodra havsörnar under vintern med giftfri föda. Men å andra sidan finns det tecken på att det går åt andra hållet. Vildlaxen är mycket hotad, därför att sjukdomen M 74 har slagit till i Östersjön. För att vi skall få behålla den biologiska mångfalden måste vi tänka om. Dessa tankar måste finnas med hela tiden i alla beslut som vi fattar. Miljöpartiet har väckt en stor motion under den allmänna motionstiden om biologisk mångfald. Jag tänker nämna någonting om det som står i den motion som vi har väckt nu. Jag har haft en interpellationsdebatt med miljöministern om det och är glad över att ha fått beskedet att den kommer i höst. Som det ser ut i dag har Sverige tyvärr blivit ett transitland när det gäller många hotade arter. Sverige börjar faktiskt få ett rejält dåligt rykte på det här området. Det är mycket beklagligt. Ett skäl kan vara att vi har ganska låga straff för det här. Dan Ericsson tog upp det, och det återfinns i en av de reservationer som vi har fogat till det här betänkandet. Man behöver bara jämföra mellan Sverige och Norge. I Norge är det sex år. Även Finland har en starkare lagstiftning på det här området. När länder som ligger så nära varandra har så olika straff blir handeln mest omfattande i det land där man riskerar minst. Och Sverige har faktiskt blivit ett transitland. Jag hoppas att den förordning som kommer till hösten kan råda bot på det här. I vår motion tar vi också upp en del biotoper som kräver extra skydd. Här finns t.ex. 20 % av alla mossor och 10 % av alla lavar. Många av dem finns på hotlistorna. Det går inte att inom befintliga ramar, som dessutom skärs ned, klara av det skydd av myrar som behövs. Jag sade att uttern har kommit tillbaka. Det är alltså viktigt att bevara många av de små vattendrag som finns. Och i Naturvårdsverkets aktionsplan slår man fast att vattenkraftsutbyggnaden har påverkat en stor del av Sveriges vattendrag, vilket har fått starkt negativa konsekvenser för biodiversiteten. Man skriver: "De outbyggda vattendragens betydelse för biologisk mångfald är sådan att bevarandeintressena i fortsättningen måste sättas före exploatering av vattendragen. Kvarvarande opåverkade forsar och strömsträckor skall inte exploateras." Sedan kommer då propositionen En uthållig energiförsörjning, där det föreslås investeringsbidrag för att man skall kunna bygga ut dessa forsar. Eller får andra intressen alltid väga över? I det här fallet är det alltså precis de vattendrag som har en biologisk mångfald - och som i många fall har fått träda tillbaka - som ytterligare skall förstöras. Jag skulle vilja fråga Socialdemokraternas representant i debatten vad regeringen egentligen menar. Ser man inte vilka konsekvenser det kan bli av att man nu faktiskt inför ett 15-procentigt investeringsstöd till den här utbyggnaden? Det är ett stöd på 150 miljoner som skall användas under fem år. Ser man inte att det är ett hot mot den biologiska mångfalden, eller bryr man sig inte? Det finns många lövskogar, framför allt i södra och mellersta Sverige, där man nu avverkar i en ganska snabb takt. Risken är att många arter som finns där inte kommer att klara sig. WWF håller på att utarbeta en rapport om det här, där man kan se att artuttunningen går snabbt. Det handlar många gånger om ganska vanliga arter. Lövsångare, talgoxe, göktyta osv. har fått stryka på foten, därför att man avverkar lövskogar som tidigare inte har haft något värde och där de har haft möjlighet att finnas kvar. Det här betänkandet ansluter ganska mycket till det betänkande som vi skall diskutera i eftermiddag, nämligen det som handlar om jakt. Jag vill säga någonting kort om jakten. Men först vill jag tala om att jag inte vet hur mycket taletid jag har kvar. I propositionen står det att skadeförebyggande åtgärder som kan leda till störning eller resultera i avlivning endast får vidtas om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning. Förutsättningen för att det här skall bli verklighet är att man också ändrar i jaktförordningen. Där har vi i dag helt andra skrivningar. Där står det att man i förebyggande syfte skall kunna jaga om det kan tillfredsställa viltvården och om det finns ett hot osv. Det är alltså en helt annan skrivning än den som nu skall finnas i § 5 i jaktlagen. Jag förutsätter att regeringen kommer att återkomma med en jaktförordning som mer harmoniserar med art , habitat och fågeldirektivet och också med den nya skrivningen i jaktlagen. Jag skall ha en debatt med miljöministern om det här på fredag. Därför tänker jag inte närmare gå in på dessa frågor. Från Miljöpartiets sida har vi också reservationer som handlar om olja. I dag är det aktuellt; ett stort oljebälte ligger utanför Öland. Det är alltså ett starkt hot mot mycket av den biologiska mångfalden. Många av de fåglar som häckar utefter Öland kommer nu att gå en kvalfull död till mötes. Under de senaste åren har tiotusentals fåglar skjutits och avlivats. Och mångdubbelt flera har dött ute till havs. Det är alltså dags att vi börjar skärpa oljelagstiftningen. Detta kommer Kia Andreasson att utveckla ytterligare. Miljöpartiet har lagt fram ett förslag om hur det skulle kunna gå till. Men det är mycket märkligt att inte Tullen samtidigt kan få det. Annars har vi inte verktygen. Från Miljöpartiets sida anser vi alltså att det är självklart att även Tullen skall få befogenheter. I den interpellationsdebatt som jag hade med miljöministern sade hon också att man, om det visar sig att det här inte räcker, är intresserad av att komma tillbaka och titta på om även tullen skall få befogenheter. Därför kanske det finns en öppning även i det här fallet. Det har talats mycket om våtmarker i dag. Låt mig då bara säga att våtmarker och våtmarker inte alltid är samma sak. Åker man genom Sverige och tittar på de sjöar som ligger i skog finner man att många av dem har en ganska liten biologisk mångfald. Många av dem är artfattiga dysjöar som ligger i gran eller tallskogen, medan andra sjöar, de som ligger på slätten, har en helt annan biologisk mångfald - de eutrofa sjöarna, där det finns betydligt fler arter. Det räcker alltså inte med en vattenspegel för att man garanterat skall veta att det finns en stor artrikedom, utan det gäller också att de ligger på slätten. Och tyvärr är det ju där, där de har konkurrens av andra intressen, dvs. jordbruksintressen, som man har dikat ut. Jordbruket är alltså en stor bov i dramat. Det är dags att vi börjar fundera på hur vi skall agera inom jordbrukssektorn för att få tillbaka en biologisk mångfald. Det jordbruk vi har i dag hämmar och hotar den biologiska mångfalden. Även här vet jag att det kommer att komma rapporter från naturskyddsföreningar om hur vi bör bete oss. Detsamma gäller för skogsbruket. Det går att bedriva ett skogsbruk som gynnar arter. Ibland är det mer okunskap än ovilja som gör att vi inte gör det i dag. Här kommer det också att komma avhandlingar som visar att det mycket väl skulle gå att bedriva ett skogsbruk som är ekonomiskt lönsamt men också tar en helt annan hänsyn än vad man gör i dag. Förutsättningen för att vi skall kunna få ett skydd av många biotoper som i dag är hotade är att man inser att det måste till pengar. Jag hoppas att diskussionen om biologisk mångfald inte bara kommer att vara diffus utan att vi inser att det handlar om arter - talgoxar, lövsångare, bofinkar och vad ni vill. Det är fjärilar, det är växter och det är ogräs. Det är dem vi skall skydda. Det blir lätt så att vi diskuterar begreppet biologisk mångfald utan att riktigt komma ned till det vi diskuterar. Det vi ser, det ser vi, och det vi inte ser är det svårt att få grepp om. Det är alltså viktigt att vi börjar skydda även marina reservat. Här kommer det också att krävas betydligt mer inventeringar och också investeringar. Fru talman! Jag yrkar alltså bifall till de reservationer jag har nämnt men stöder även de andra.

Fru talman! Jag måste vända mig litet grand mot Gudrun Lindvalls sätt att se på jordbruket. Hon säger att det mer och mer utarmar den biologiska mångfalden. Jag skulle vilja säga att vi nog har passerat den tid då vi såg den utvecklingen. Vi är nu på väg mot en utveckling då jordbruket tar ett mycket stort miljöansvar. Jag vill bara peka på den kampanj som alla Sveriges bönder är aktivt deltagande i, nämligen kampanjen mot världens renaste jordbruk. Jag vill också säga att väldigt många jordbrukare i Sydsverige, i odlingslandskapet, är mycket intresserade av att anlägga våtmarker, delvis för att utveckla den biologiska mångfalden men också från näringsreduktionssynpunkt. Samhället - regeringen - ställer dock inte upp med tillräckligt mycket miljöstödsmedel för detta. Där skulle jag vilja se en omsvängning, och där tror jag att vi kanske t.o.m. är överens. Lindvall apropå det här med ladusvalor. Deras tillbakagång beror ju mycket på att vi har andra typer av byggnader i dag än tidigare. Det är just det jag menar och som jag berört tidigare: Det växlar. Vi kan inte få tillbaka ladusvalorna med den typ av djurhållning vi har i dag. Kornsparven - hur skall vi få tillbaka den, Gudrun Lindvall? Det är väldigt lätt att säga att vi skulle vilja ha detta, men hur skall vi få tillbaka kornsparven? Det hade varit intressant att veta. Sedan vill jag också vända mig emot påståendet att vi skulle avverka lövskogar i allt snabbare takt. Jag vill peka på att det i dag planteras mer löv än det har gjort tidigare, just på grund av att det har givits möjlighet med anläggningsstöd osv. till löv. Dessutom finns det i Sydsverige ett förbud mot att plantera gran. Lövskogarnas andel växer, skulle jag vilja påstå.
Fru talman! Jag skulle önska att det var som Peter Weibull Bernström säger. Nu vet inte jag vilka dokument han hänvisar till. I Naturvårdsverkets aktionsplan står det så här: Det moderna jord och skogsbruket är den största enskilda orsaken till förlust av biologisk mångfald. Man kan läsa vidare i det här dokumentet - jag vet inte om Peter Weibull Bernström inte har läst det - och det står helt klart att den gifthantering vi har i jordbruket i dag orsakar en utarmning. Det är fullkomligt självklart. Man vill ju utrota ogräs och insekter med gifter, och det lyckas man också med. Utrotar man ogräs och insekter med gifter blir det färre av dem. Tittar man på konsekvenserna av det kan man se att det är betydligt mindre mikroliv i jorden. Gå ut och gräv och se hur mycket mask man hittar i en vanlig åker! Det är inte mycket. Finns det betydligt mindre mask och insekter i jorden finns det också betydligt mindre mat för de fåglar som lever av det. Svårare än så är det faktiskt inte. Tittar man på den inventering som Sveriges ornitologiska förening har gjort i just jordbrukslandskapet ser man att tendensen tyvärr är entydig: Det går åt fel håll. Det handlar inte ett dugg om byggnader. Vi hade precis samma typ av byggnader för ett antal år sedan. Det handlar om att tofsvipan inte hittar någon mat. Det handlar om att lärkorna inte hittar någon mat. Det handlar om att ladusvalorna inte hittar någon mat. Tittar vi på vilka arter som minskar finner vi att det är de som äter insekter. Kornsparvens tillbakagång började mycket tidigt. Den kan till en del förklaras av jordbruket men också av klimatet. Den fanns verkligen på sitt utbredningsområdes yttersta spets, och här uppe i Mellansverige har vi för övrigt nästan aldrig haft den. Det är nog tyvärr så att skall det till en förändring i jordbruket måste vi börja använda mindre gifter. Då måste vi acceptera att det finns flera arter - att det finns ogräs, att det finns insekter och att det finns ett mikroliv i jorden. Då kommer den biologiska mångfalden. Så sker också i det ekologiska lantbruket - faktiskt oavsett om man har djur. Även i ett ekologiskt lantbruk som bara har växtföljder kommer en biologisk mångfald.
Fru talman! Om Gudrun Lindvall lyssnade noga på vad jag sade hörde hon att vad jag sade var att jordbruket förmodligen har passerat den topp där vi såg den biologiska utarmning som Gudrun Lindvall talar om. Jag menar att vi har vänt denna utveckling under de senaste åren. Men självklart tar det tid att se effekterna av detta. Vi sprutar i dag betydligt mindre. Vi tolererar i dag en betydligt större andel ogräs i våra fält osv. Detta kommer givetvis på sikt att gynna den biologiska mångfalden, men det sker ju inte över en dag eller över en natt. Jag tror att vi skall bejaka detta i stället för att bara kritisera jordbruket. Den entusiasm som finns för att jobba så här, för att jobba med odling i balans osv., måste vi bejaka och uppmuntra. Det gör inte Gudrun Lindvall, menar jag, med den inställning hon har.
Fru talman! Min inställning är naturligtvis att det vore oerhört bra om den biologiska mångfalden ökade. Jag hoppas att Peter Weibull Bernström har rätt. Det finns en del i miljöstödet som vi kan säga kan börja återskapa en biologisk mångfald. Tyvärr, det vet både Peter Weibull Bernström och jag, har en del av miljöstöden givits ganska felaktigt och inte alla gånger gynnat de områden där vi har haft en hög biologisk mångfald. I stället har man gynnat marker som har varit ganska triviala. Det har t.o.m. funnits regler som har inneburit att man för att få miljöstöd har varit tvungen att vidta åtgärder som har minskat den biologiska mångfalden. Ett exempel är kulturmiljöstödet, där man definitivt har tvingats vidta åtgärder som minskat den biologiska mångfalden. Det här är naturligtvis inga lätta frågor. Jag hoppas, precis som jag sade, att just det faktum att vi lyfter fram de här frågorna i riksdagen gör att intresset ökar, att vi kan få i gång en positiv utveckling och att vi kan se till att de åtgärder som vidtas blir riktiga. Det är också därför vi lyfter fram det här med lövskogar. Här är det alltså en av Sveriges mest erfarna ornitologer som har slagit larm. Han har tittat på lövskogar, framför allt i Dalarna, och han kan se att där avverkas lövskogar som tidigare aldrig någon rörde. Han har gjort ett jättejobb, som kommer att publiceras i höst, där han har delat in mängder med hektar i rutor och räknat under ett antal år. Han kan se en klar försämring som är mycket oroande. Den utvecklingen kan vändas. Men är vi inte medvetna om att hoten finns, hur skall vi då kunna mota Olle i grind? Man måste tala om vilka problem som existerar för att ge en möjlighet att finna lösningar på dem. Vi kan se att energiomställningen kan göras på ett sådant sätt att vi också gynnar en biologisk mångfald, men den kan göras fel. Låt oss se till att vi inte gör fel.

Fru talman! Den biologiska mångfalden är ständigt hotad. Hoten kommer från många håll. När vi människor blev många och flyttade samman i samhällen började vi också förändra naturen. Vi orsakar, som vi har hört, hot genom att bruka landskapet, genom luftföroreningar som uppkommer vid energianvändning och från kemikalier. Genom vattenföroreningar hotar vi arter i våra marina system. Ja, överallt där vi människor finns påverkar vi miljön runt oss. Dessa företeelser är inte längre regionala, utan till stor utsträckning globala. Därför är det nödvändigt med internationella överenskommelser för att minimera riskerna för att utarma den biologiska mångfalden. Detta betänkande handlar om väldigt många miljöfrågor, men de har ett gemensamt, de skall minska hoten mot den biologiska mångfalden, både nationellt och internationellt. Fru talman! Den syn som regeringen och utskottsmajoriteten har på sättet att minska miljöbelastningen är att miljöarbetet inte bara kan bestå av förbud. Det behöver mer präglas av utveckling, där samhällsmedborgarna är delaktiga i processen. Det gör att mycket av tillsynen kommer att skötas av samhällsmedborgarna själva, eftersom vi känner ett engagemang och ett medansvar för att trygga den framtida utvecklingen. Det vi kan göra här i riksdagen är att understödja den processen, att ge myndigheter, kommuner, landsting, länsstyrelser, organisationer och många fler de verktyg som behövs för att processen skall kunna fortlöpa. Men då kan vi inte i riksdagen ge oss in och detaljstyra, eftersom förutsättningarna ser annorlunda ut på olika platser och vid olika miljöproblem. Då skulle folk uppleva dessa detaljregler som ett hinder för den positiva utvecklingen, och processen skulle stanna av. Fru talman! När jag lyssnar på Miljöpartiet undrar jag om man har upptäckt de mänskliga beteenden som är naturliga. Även i det här betänkandet återkommer man med ett antal detaljreservationer, som man kan tycka omyndigförklarar både befolkning och myndigheter. Jag kan se att här finns en stor skiljelinje i synsätt mellan den socialdemokratiska miljöpolitiken, som är decentraliserad, och Miljöpartiets centralistiska syn. Betänkandet handlar om regeringens proposition om Skydd av hotade arter samt aktionsplaner för biologisk mångfald. Därtill finns 22 motioner från den allmänna motionstiden. Den första delen, om skydd för hotade arter, handlar om ändringar i en del lagar. Bakgrunden är den internationella konventionen om handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter, CITES, som Sverige tillsammans med 134 andra stater har undertecknat. Miljöministrarna inom EU antog en ny förordning i december 1996, som skall ersätta den gamla från Det förslag som utskottet nu lägger fram innebär att den svenska lagstiftningen utvidgas, så att den kan innefatta EU:s nya CITES-förordning, som träder i kraft den 1 juni i år. Jag återkommer med datumen för ikraftträdande. Naturvårdsverket och länsstyrelserna har tillsynen över handeln med skyddade djur och växter och skall nu också delta i utbildning av personal vid de brottsbekämpande myndigheterna. Som vi tidigare har hört får Kustbevakningen polisiära befogenheter vid gräns mot tredje land. Jaktlagen ändras så att det tydligare framgår att fågeldirektivets och art och habitatdirektivets bestämmelser har genomförts. Det Agenda 21-arbete som pågår i landets samtliga kommuner är ett mycket värdefullt inslag i bevarandet av den biologiska mångfalden. Både Naturvårdsverket och Boverket har nu presenterat sina aktionsplaner på området, och de är utomordentliga verktyg för det lokala och regionala Agenda 21 Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har lämnat sina redovisningar när det gäller biotopskyddet, naturvårdsavtal och frivilliga avsättningar efter den nya skogsvårdslagens tillkomst. Det är Miljövårdsberedningen som skall yttra sig över vilken omfattning av den produktiva skogsmarken som behöver ytterligare skydd. Därefter kommer regeringen att behandla frågan. Med den nya skogsvårdslagen har nya möjligheter skapats i stället för enbart naturreservat för att skydda nyckelbiotoper i skogen. Med dessa metoder kan vi få ett stort antal biotoper skyddade utan att staten skall behöva köpa in marken. Nu är det inte enbart skogsbruket som hotar den biologiska mångfalden i skogsmarken. Vi har tidigare i dag hört försurningen nämnas. Jag kan bara understryka att försurningen är en faktor som starkt påverkar det biologiska livet, och den känner inte av vem som äger marken. Fru talman! När det gäller markavvattning har regeringen redan tidigare bemyndigats att besluta om förbud så att våtmarkerna skyddas. Det bemyndigandet har regeringen använt sig av, och stora områden har ett markavvattningsförbud. Efter en begäran från bl.a. Kronobergs län utvidgas detta markavvattningsförbud till att gälla delar av Jönköpings, Älvsborgs och Kalmar län. Regeringen avser att uppdra åt länsstyrelserna i Jönköpings och Hallands län att utreda våtmarkssituationen i dessa områden, så att regeringen senare kan återkomma och ta ställning till ett ytterligare utökat förbud. Trots ganska stor enighet i utskottsbehandlingen finns det hela 20 reservationer till betänkandet. Reservationerna spänner över ett brett område men är till största delen inriktade på att riksdagen redan nu skall ta ställning på områden som är under utredning eller delegerade till andra myndigheter. Miljöpartiet vill flytta handläggningen av jaktfrågor från Jordbruksdepartementet. Det är en fråga som regeringen själv fattar beslut om enligt regeringsformen. Det är ytterligare en fråga där Miljöpartiet anser att riksdagen har den bästa kompetensen. Andra reservationer från Miljöpartiet berör jaktlagstiftningen. Jaktfrågorna skall vi behandla senare i dag och jag skall därför inte gå närmare in på dem. Peter Weibull Bernström har berört två reservationer från Moderaterna om frivilliga avsättningar för mark och naturvårdsändamål. Som jag nämnde ligger frågan hos Miljövårdsberedningen. Den skall rapportera till regeringen senast den 1 juli i år, alltså mycket nära i tiden. Bernström tog upp, nr 13, gällde oljeutsläppen till havs. Här finns också saker på gång. Genom Helecon sker en inventering, och en arbetsgrupp inom kommissionen har arbetat fram förslag om mottagningsstationer och en strategi för regionalt samarbete. Detta granskas nu av Sjöfartsverket som skall redogöra för sina uppfattningar redan i slutet av denna vecka. Lennart Brunander m.fl. har nämnt kalkningsanslagen. Nu är ju inte detta en anslagsdebatt. Jag kan bara nämna att det inget år hittills har saknats några pengar till kalkning. Det har varje år blivit pengar över på anslaget som har kunnat skjutas över till nästkommande år. Vi får säkert anledning att återkomma till den debatten när budgetbehandlingen sker längre fram i år. Nu ser jag att min taletid snart är ute, men jag skall försöka hinna med någon ytterligare fråga. Gudrun Lindvall talade om utbyggnad av vattenkraft. Det hon påstår är fel. Gudrun Lindvall påstår att det skall utgå ett bidrag till att bygga ut de orörda forsarna. Det är inte sant. Det här kommer att behandlas senare när energifrågan kommer upp, men tanken med anslagen till en utbyggd vattenkraft är att modernisera och effektivisera i allra största utsträckning de vattenkraftverk som redan finns i dag, alltså den småskaliga vattenkraften. Inga nya vattendrag är planerade att tas i anspråk.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

Fru talman! Det är som har sagts tidigare mycket som är bra i den här propositionen och självklart också i det betänkande som vi lämnar ifrån oss, men det finns ett par saker som jag skulle vilja lyfta upp och ställa frågor om till Alf Eriksson. Det gäller bl.a. inventering och värdering av sjöar och vattendrag. Regeringen skriver att detta är viktigt och bör komma till stånd, men det skall ske inom befintliga resurser och genom omprioriteringar och annat. Här blir det självklart en konflikt, eftersom Naturvårdsverket har fått väldigt många nya uppdrag på sitt bord och skall göra alltihop inom inte bara befintliga utan minskande anslag. Det här är självklart ett bekymmer, så jag skulle vilja fråga: När kommer denna utvärdering? Har Alf Eriksson något svar på det? Och vad händer om man inte orkar prioritera detta från Naturvårdsverkets sida? Kommer regeringen att vidta några åtgärder då? En annan fråga gäller det vi har varit inne på under debattens gång, nämligen Tullverket. Varför i hela fridens dagar kan man inte se till att Tullverket får de befogenheter som Kustbevakningen har, allrahelst som det verkar som om regeringen är öppen för frågan? Varför kan man inte tillmötesgå den reservation som vi har lagt fram som handlar om att vi skall täppa till också det hål som gäller flora och faunakriminalitet inom EU? Det är ju det det handlar om: att ge
Fru talman! Jag har inte kunskap om när inventeringen av sjöar och vattendrag kan vara färdig. Men jag är övertygad om att prioritering kommer att ske inom verket så att resurserna räcker till. Frågan om Kustbevakningen och Tullen är egentligen två skilda frågor. Kustbevakningen skyddar alltid tredje gräns eftersom det handlar om vatten. Vad gäller Tullen går reservationen vad jag förstår ut på att det skall vara kontroll inom EU. Detta är alltså två helt skilda saker. Andra kompensatoriska åtgärder planeras vidtas inom EU, och då får vi väl avvakta dem för att se vilken effekt de har innan vi går vidare. Men Maggi Mikaelsson: Dörren är inte stängd.
Fru talman! När det gäller prioritering av alla de uppgifter som Naturvårdsverket har på sitt bord och den ambition som regeringen ändå har uttalat tycker jag att det är beklagligt att man fortsätter dra ned på anslaget till Naturvårdsverket. Vi har också redovisat detta i ett särskilt yttrande. Naturvårdsverket gör ett jätteviktigt jobb och är duktigt på att prioritera, men vi måste också ta ett politiskt ansvar för att det skall vara möjligt att fullfölja alla de uppdrag som vi ger Det är sant att det är två helt olika saker, detta med Tullverket och att ge det befogenheter. Men det är också så, vilket också har sagts i debatten, att vi har ett problem i Sverige, eftersom Sverige har blivit ett transitland. Vi har ju sett ett antal fall där man har handlat med förbjudna djurarter redovisas på TV. Det gäller allt ifrån sköldpaddor och reptiler till fåglar och annat. Från tunga instanser har man tyckt att Tullverket borde få dessa befogenheter redan nu. Jag tycker att det är litet tråkigt att vi inte från utskottets sida kan ta denna sakdebatt för att skärpa ett sådant förslag från regeringen när vi nu ser att det är nödvändigt så att vi kunde få ett sådant beslut här i riksdagen. Jag beklagar att detta får bli en reservation den här gången, men jag hoppas att regeringen så småningom också inser det nödvändiga i att skärpa denna möjlighet.
Fru talman! Vi får inte blanda ihop begreppen här. De djurarter, sköldpaddor och andra, som Maggi Mikaelsson nu berättar om tror jag inte lever vilt i Europa. När det gäller den typen av djur och växter handlar det i första hand om att skärpa kontrollen mot tredje land så att man kan stoppa handeln redan där. Kontroll inom EU är ju sedan nästa steg.
Fru talman! Vi vill med vår reservation nr 8 markera att vi hårt prioriterar det enskilda ägandet. Vi är fullständigt övertygade om att ett personligt ansvar är den bästa garanten för mångfalden i landskapet och för en utveckling mot en så stor diversitet som bara är möjligt i den biologiska mångfalden. Det känns också bra att höra att det tydligen händer något när det gäller oljeutsläppen i Östersjön och hur man skall komma till rätta med dem. Men är regeringen beredd att även se på den ansvarsfördelning som vi talar om när det gäller sjötransporterna på det sättet att den som köper frakten får ett större ansvar för vad som händer när godset transporteras? Jag tror att det hade varit ett väldigt bra sätt att komma åt denna typ av utsläpp. Alf Eriksson nämner att försurningen starkt påverkar det biologiska livet, och det håller vi ju helt med om. Vi är helt överens här. Kommer regeringen att öka kalkningsanslagen med tanke på den kommande ökning av fossilbränsleanvändning som vi kan räkna med när Barsebäcksverket avvecklas? Jag tror att vi måste öka kalkningsinsatserna. Vi riskerar att förlora ett stort kapital som redan är nedlagt i sjöar och vattendrag om vi drar ned så kraftigt på kalkningsanslagen som har gjorts hittills. Detta kommer givetvis att förvärras när fossilbränsleanvändningen ökar ytterligare.
Fru talman! Jag börjar från slutet. Det stämmer inte alls att vi drar ned kalkningsanslaget. Anslaget plus reservationer har gjort att vi inte har minskat bidraget till kalkning, även om man kan tro det när man lyssnar på debatten i kammaren. Så är inte fallet. Som jag sade i mitt anförande, är kalkningsanslaget en fråga som vi diskuterar när budgeten behandlas. Jag kan inte låta bli att ytterligare kommentera ett påstående som sprids, nämligen att energipropositionen nödvändigtvis skulle innebära att de försurande utsläppen från fossilbränsle ökar och att försurningen ökar. Det finns ingenting som säger att det skulle gå åt det hållet, i alla fall inte nu. Vi kan inte överblicka utvecklingen 10-20 år framåt, men jag är optimist. Jag tror att vi när vi kommer i gång med utvecklingen av energiframställning - och vi har gott om tid - också kommer att hitta de miljömässigt skonsamma metoderna för att framställa energi. Jag vill ställa en fråga till Peter Weibull Bernström: Ni vill inte bygga nya kärnkraftverk, men har ni den tekniken framme i dag som kan ersätta kärnkraftverken när de har tjänat ut som inte innebär någon påspädning av försurande nedsläpp?
Fru talman! Vi kan nog vara överens om att kalkningsanslaget drogs ned i förra årets budget, från ungefär 180 miljoner till strax över 100 miljoner. Detta är en neddragning och ingenting annat. Jag är övertygad om att svaveldioxidnedfallet och kväveoxidnedfallet kommer att öka kortsiktigt, eftersom jag inte kan se annat än att vi blir tvingade att importera kolkondenskraft eller möjligen oljekondenskraft från t.ex. Danmark. Man släpper ut när man producerar på det viset - det kommer vi inte ifrån. Det kommer nämligen att ta tid att ersätta det bortfall som Barsebäcksverket innebär med annan energi producerad inom landet. Vi kommer att bli tvingade att importera. Jag får frågan av Alf Eriksson om vi har tekniken att ersätta Barsebäcksverket. Nej, vi har inte tekniken, men jag är fullständigt övertygad om att kraftbolagen, kraftleverantörerna, har det den dag de står inför en avveckling av kärnkraften. De vet att det finns ett förbud mot att bygga nya kärnkraftverk i Sverige, och de vet att de måste ersättas med andra energikällor. De vet också att det ligger på dem att göra detta till den dag det inte längre är ekonomiskt och säkerhetsmässigt motiverat att driva dessa kärnkraftverk. Energibolagen kommer inte att sälja något annat än el; det är deras affärsidé. Dessa bolag lägger själva ned stora forskningsmedel, därför att de vet att de har kniven på strupen.
Fru talman! Den lotten skulle jag inte vilja köpa - det är inte någon stor vinstchans på den. Man tror att tekniken skall lösa det här i framtiden, och om man bara kör huvudet i sanden och väntar kommer allt att ske av sig självt. Kalkningsanslaget för innevarande år är 140 miljoner plus de 70 miljoner av det reserverade anslaget från året före som inte hade använts.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa två frågor till Alf Eriksson, och det gäller genmanipulerad mat och kalkning. När det gäller den genmanipulerade maten tycker jag att regeringen är tafatt mot de krafter som arbetar med det här. Jag skulle vilja ställa frågan till Alf Eriksson om det sett från den synpunkt som vi nu diskuterar, dvs. biologisk mångfald, ändå inte rymmer ganska stora risker för att den biologiska mångfalden minskar om användningen av de genmanipulerade sädesslagen ökar kraftigt. Om de är så bra som man säger, kommer de att användas även om de har negativa konsekvenser? Jag har en rad andra motiv för att de inte skall användas, men eftersom vi diskuterar biologisk mångfald i dag skulle jag vilja ha synpunkter på det. Regeringen borde alltså visa större försiktighet med att anamma det här. När det gäller kalkningen skulle jag i dag vilja ha medhåll från Alf Eriksson om att förutsättningen för att behålla det biologiska liv i vatten och sjöar i de försurade områdena som har skapats genom kalkning är att kalkningen får fortgå. För att det skall klaras måste man avsätta mer pengar. Men vi behöver inte diskutera pengarna just nu, utan bara konstatera att det är litet grand att lura sig själv att säga att det finns pengar kvar. Systemet har ju varit sådant att man har avsatt pengar för vissa system och att det skulle räcka. Vi får avsätta mer pengar i fortsättningen när vi har förbrukat dem som vi hade.
Fru talman! Lennart Brunanders m.fl. reservation om genmodifierade jordbruksgrödor har jag svårt att förstå, eftersom jag inte kan se någon skillnad mellan reservationen och utskottsmajoritetens text. Vi har inte delade meningar när det gäller genmanipulerade jordbruksgrödor. Regeringen har i EU-sammanhang framfört att vi vet för litet och har därför sagt nej. Kalken är ett kärt ämne i denna kammare. Jag kan mycket väl dela Lennart Brunanders uppfattning att kalkning behövs en lång tid framöver. De försök som vi känner till i dag visar, att även om det sura nedfallet skulle upphöra och återgå till samma nivå som för 100 år sedan skulle vi behöva kalka i 20 år till innan försurningsgreppet släpper. Vi kan inte vara säkra på att vi alltid använder alla pengar på rätt sätt. Därför har Naturvårdsverket sett över kalkningsverksamheten för att effektivisera den. Det är möjligt att vi får prioritera i kalkningsverksamheten, och de mest försurningsdrabbade områdena kommer då högst upp på prioriteringslistan.
Fru talman! Det är inte riktigt sant att vi har samma krav när det gäller genmanipulerade jordbruksgrödor i reservationen som finns i majoritetstexten, och framför allt inte som finns i regeringens skrivning i frågan. Det är egentligen det som vi måste ta hänsyn till. Man är ganska släpphänt och har i uttalanden sagt att det här kanske är ganska bra. Från den synpunkt som vi nu diskuterar, med biologisk mångfald, är detta en risk. Det skulle vara väldigt bra om Alf Eriksson kunde gå med på att det är en risk och säga att man skall ha en något större vaksamhet mot användningen av genmanipulerade grödor än vad man har i dag. Om man nu skall nyttja det här sättet att ta fram nya sädesslag och nya växter måste det vara fråga om någonting som är positivt, som är bättre än det vi har i dag och som inte skadar miljön. Det vi har sett hittills är sådant som inte är bättre utan snarare sämre och som dessutom skadar miljön. Det borde alltså inte få ske. När det gäller kalkningspengar kan vi fortsätta den debatten när vi diskuterar budgeten. Men det krävs faktiskt insatser i fortsättningen i de vatten som nu kalkas. Jag skulle nog vilja påstå att det i de allra flesta fall sker på ett bra sätt. Man har hållit på i flera år, man har lärt sig ganska mycket och man har en ganska stor kunskap om hur man skall gå till väga. Det är dessutom fler vatten som skulle behöva kalkas.

Fru talman! En del av det Alf Eriksson säger är litet förvånande, tycker jag. Miljöpartiet har i det här betänkandet inga direkta detaljreservationer. Nu brukar ju ni få era anföranden skrivna efter något slags mall. Det har jag förstått från era anföranden. Ni säger alltid samma saker. Vi efterlyser förordningar som borde finnas. Det kanske inte är så konstigt. Sverige och Österrike är faktiskt de länder i EU som har sämst lagstiftning när det gäller CITES. Den svenska förordning som skall till skulle ha behövts under den tid som har gått hittills. Den behövs när den gamla CITES-förordningen gäller. Förslaget till förordning kom från Naturvårdsverket i december 1995, men sedan dess har ingenting hänt. Det har inneburit att Sverige har blivit transitland. Det handlar inte alls om några arter som bara lever utanför EU. Det handlar i första hand om grekiska landsköldpaddor. Men det handlar också om arter som försvinner ur landet. Det handlar om uppstoppade berguvar, det handlar om ägg, det handlar om ugglor. Alla som jobbar med de här frågorna i praktiken vet att problemet är stort. Man vet att detta förekommer. Jag är glad över att miljöminister Anna Lindh har betydligt större insikt i de här frågorna än vad Alf Eriksson har. Hon inser att det mycket väl kan vara så att tullen behöver helt andra befogenheter än vad man har i dag. Det hade gått att förbereda den här debatten, Alf Eriksson, genom att läsa det som står i Miljöaktuellt från den 9 april. Det kanske hade varit bra om Alf Eriksson hade gjort det. Där står precis det här: Vi har problem i Sverige därför att vi inte har någon förordning. Att vi i Miljöpartiet i det sammanhanget har efterlyst en förordning tycker jag är fullkomligt naturligt. Jag hoppas verkligen att det kommer. Jag är glad att vi har en miljöminister som i alla fall tar frågan på allvar. Jag tycker inte heller att det är så konstigt att vi lyfter upp detta och säger att det bör till en förordning som stämmer överens med den lag vi antar här i riksdagen. Det vore väl konstigt om vi inte gjorde det. Eller anser Alf Eriksson att det är så självklart att regeringen kommer att ändra i jaktförordningen, eftersom vi nu har ändrat 5 § jaktlagen? I så fall måste jag säga att jag hälsar det med glädje. Jag tycker att det är mycket märkligt att Sverige fortfarande har skyddsjakt på stare, gråsparv, björktrast och korp under häckningstid. Gråsparv kunde man möjligen ha tillåtit skyddsjakt på under den tid vi hanterade brödsäd öppet. Det gör vi inte i dag. Jag tycker också att det är mycket märkligt att vi har skyddsjakt på ekorre och hermelin under den tid de har ungar. Jag hoppas att Alf Eriksson, eftersom han anser att det här är detaljer, delar min uppfattning att man naturligtvis måste få till en ändring av förordningen så att den stämmer med lagen. Har vi olika uppfattningar?
Fru talman! Först skall jag tala om för Gudrun Lindvall att vi inte har några mallar för våra anföranden. Jag vet inte hur ni har det i Miljöpartiet. Som vanligt vill Gudrun Lindvall ha saker och ting beslutade i riksdagen innan beredning, innan frågorna är färdigutredda, utan att den process som jag talade om i mitt anförande är genomförd. Den processen är oerhört viktig. Den gör att många människor känner ett ansvar för att det som vi så småningom kommer fram till - lag eller förordning - fungerar och efterlevs ute i samhället. Jag kan inte låta bli att vara litet undrande över Gudrun Lindvalls anförande när det gäller flugor och insekter på bilrutor. För mig är det naturligt att vi har en variation i den biologiska världen. Jag föreställer mig att det fanns mycket mer flugor och insekter innan vi hade fått ordning på renhållning och när vi hade många öppna gödselstackar. Då var det väldigt gott om flugor. Men när vi av andra skäl har byggt bort de problemen, säger Gudrun Lindvall att biologisk mångfald är att det skall vara så många som möjligt av varje art. För mig är biologisk mångfald att vi skall ha många olika arter.
Fru talman! Jag fick inte något svar på min fråga om Alf Eriksson anser att det är självklart att regeringen följer upp lagar med förordningar. Vi föreslår att regeringen skall se till att förordningarna ändras. Vi föreslår inga beslut. Men Alf Eriksson har kanske inte läst reservationen, det är ju möjligt. Vi vill att regeringen skall ta tag i det som behöver följa på att vi ändrar lagar. Att regeringen inte har inrättat en CITES-förordning är faktiskt ganska skamligt internationellt sett. Sverige har faktiskt också börjat få ett dåligt anseende när det gäller de här frågorna. Det är mycket pinsamt. Jag är mycket glad över att den här regeringen nu ser till att ändra på det. Det borde man ha gjort för länge sedan. När det gäller biologisk mångfald är det så att om det blir för få individer inom en art har arten mycket små möjligheter att finnas kvar. Dels blir den genetiska basen för liten, dels hittar man inte varandra. Därför är det också mycket viktigt, när man t.ex. genomför kalkning, att kalka hela vattendrag så att det finns flera områden med arter och så att de kan hitta varandra i refugen emellan. Jag skulle avslutningsvis vilja fråga Alf Eriksson om han delar den uppfattning som framförs i Naturvårdsverkets aktionsplan. Där står det: Jakt i Sverige får bedrivas om den är motiverad ur antingen en nyttoaspekt eller en skadeaspekt, om det sker på ett sätt så att den biologiska mångfalden upprätthålls och gynnas. Är det något som vi är överens om? Det skulle jag gärna vilja veta. Sedan skulle jag också vilja säga att jag är mycket glad om det är så som Alf Eriksson säger, nämligen att den utbyggnad av små vattendrag som skall till bara gäller befintlig vattenkraft. Tyvärr kan jag se att det som står i förslaget icke andas detta. Det som står i förslaget är att man skall bygga ut små vattendrag, även sådana som inte är utbyggda tidigare. Det här har hela Naturvårdssverige vänt sig emot, just därför att man inser att den biologiska mångfalden faktiskt kommer att få stryka på foten i så fall. Jag hoppas att Alf Eriksson har rätt, men jag befarar att det inte är så.

Fru talman! Jag skall börja med att yrka bifall till betänkandena nr 15 och nr 22. Den här debatten har rört sig över ett stort fält. Biologisk mångfald är ju ett stort fält som många av talarna redan har beskrivit. Eftersom vi också i det här betänkandet behandlar ett antal motioner från den allmänna motionstiden blir det naturligtvis resultatet. Men det är också så att man känner igen den här debatten. Vi har vid flera tillfällen i den här kammaren diskuterat de här frågorna. Jag försökte räkna igenom hur många gånger vi har diskuterat dem. Jag tror det är sex gånger, och det kommer upp samma frågor. Jag vill inte säga att det inte är rätt. Jag vill bara säga att för mig känns det som om det kan finnas en fara i detta. Finns det någon tyngd och någon vikt i de här frågorna när vi gång på gång behandlar dem utan att egentligen fatta några stora viktiga beslut? Regeringen har aviserat en miljöbalk i höst. Den är på gång. Lagrådsremissen är på gång. Vi kommer att få den på riksdagens bord. Det finns också en aviserad miljöproposition som kommer att läggas på riksdagens bord. Det kommer förhoppningsvis att innebära, med de aviseringar som har kommit från regeringen, att vi åter kommer att ta ställning till de här frågorna, då i en situation där vi skall fatta ordentliga beslut. I dag skall vi naturligtvis ställa oss bakom och fatta beslut enligt de lagförslag som finns i betänkandet. Det är fantastiskt när man tänker på den debatt vi har haft och går tillbaka i historien. Vet ni att 1904 var första gången som man i Sveriges riksdag lade fram en motion om naturvård och biologisk mångfald? Sedan dess har debatten pågått. När Karl Starbäck, som var liberal ledamot i riksdagen, lade fram motioner var det för att inrätta nationalparker. Det fanns naturligtvis en nationalromantik bakom det. Men jag är övertygad om att våra föregångare i den här kammaren också var mycket klara över att det fanns någonting värdefullt som höll på att gå förlorat redan för hundra år sedan. Det var den förändring i vårt samhälle som höll på att ske. Efter den diskussion vi haft här i dag känns det angeläget att litet grand fundera över det faktum att vi står inför ett nytt sekelskifte. Det är faktiskt nästan hundra år sedan vi började tala om att skydda vår natur, att skydda det som är oåterkalleligt. Hundra år har gått sedan vi började inse att naturen inte alltid kommer att vara vad den har varit. Hundra år har gått sedan vi började förstå att naturens sinnrika system när det gäller djur och växter inte är oförstörbart. Men vad har vi gjort? Vad har vi åstadkommit? I dag pågår runt om i världen artutrotning i en takt som vi aldrig tidigare har sett. Kanske är det så illa att tre fyra arter försvinner varje timme dygnet runt. Dessa arter är nästan aldrig kända, och chansen till upptäckt av människor har aldrig funnits innan de här arterna försvunnit från jordens yta. Merparten av denna naturutrotning sker i de arktiska miljöerna. Det gäller Sydamerika, Afrika och Sydostasiens regnskogar. Vi i Sverige kan inte svära oss fria från detta ansvar. Året runt pågår ju en mänsklig verksamhet som allvarligt försvårar många arters överlevnad. Naturskogar huggs fortsatt ned. Försurning och övergödning förändrar sammansättningen i skog och mark. För 14 dagar sedan fick vi larmrapporter från Västsverige om en ökad försurningsproblematik vad gäller skogen. I Östersjön och Västerhavet förändrar utsläpp från övergödda vattendrag möjligheterna till överlevnad för tusentals olika arter och organismer. Ännu tydligare märks de årligen återkommande utsläpp som dödar alfåglar och ejdrar längs våra kuster. Jag säger inte detta därför att vi inte skulle vara medvetna om detta, utan jag säger detta därför att vi trots allt måste ha en historia med när vi framgent skall fatta viktiga beslut. Trots medvetenheten och insikten famlar vi efter åtgärder. Hänsynen till naturen står alltid i konflikt med andra intressen. Den fråga som man måste ställa sig framöver när vi står inför viktiga beslut i denna kammare är: Vem skall ha sista ordet? Jag som engagerad miljöliberal tycker att det vore bra om miljöpolitiken hade inriktningen att naturen alltid skall ha sista ordet. Jag skall inte måla upp en bild av hur det just nu ser ut i vårt land när det gäller den biologiska mångfalden. Både Lennart Brunander och Gudrun Lindvall har redan gjort det. De har pekat på de arter som håller på att försvinna. Tofsmesen är enligt min mening en okänd fågel som försvinner mer och mer. Den vitryggiga hackspetten och andra arter handlar det också om. Man kan tycka att det är en dramatisk beskrivning av situationen i Sverige som getts när det gäller den biologiska mångfalden, men jag måste instämma i Gudrun Lindvalls beskrivning. Jag tycker att den är riktig och tror att det är viktigt att, som Gudrun Lindvall säger, peka på att vi accepterar att sådan är situationen. Jag har dock inte riktigt samma uppfattning som Gudrun Lindvall när det gäller detta med att vi inte skulle försöka vidta åtgärder och att vi inte skulle ha ett åtgärdsprogram på gång; detta med tanke på att vi framgent skall göra viktiga ställningstaganden. Jag tror faktiskt att vi har den insikten. Jag tror också, som Alf Eriksson tidigare i denna talarstol påpekade, på den lagstiftning och den delaktighet som vi nu skaffar oss i miljöarbetet. Enskilda individer känner sitt ansvar, får ta ansvar och får insikt och utbildning. Vidare finns det en insikt om betydelsen av miljösamverkan. Agenda 21-arbetet på den lokala nivån kommer i framtiden att ha stor betydelse för arbetet med den biologiska mångfalden. Vi har inte råd att låta det bli så att man står i denna kammare om ytterligare nästan hundra år och ger samma historiebeskrivning som jag inledningsvis gav. Då kan vi inte klara det här. Den biologiska mångfalden är ändå kärnan för liv. Fru talman! Alltså nästan hundra år efter det att mina liberala föregångare startade den svenska naturvårdspolitiken är situationen allvarligare än någonsin. Om mina barn och barnbarn skall kunna få uppleva vad jag och mina föräldrar haft möjlighet att uppleva måste stora förändringar till. Samhället måste i större utsträckning ta ansvar för skyddet av den natur som verkligen måste skyddas. Jag skall nämna ett exempel. I den motion som vi i Folkpartiet väckt med anledning av budgetpropositionen pekar vi på att det finns många unika områden i Sverige som är akut hotade och som kräver kraftiga insatser. Vad jag syftar på är de stora områdena av gammelskog. Där finns det nämligen värdefulla biotoper som förstörs. Den biologiska mångfalden utarmas. Denna debatt är inte en anslagsdebatt. Jag vill ändå peka på att det är viktigt att resurser avsätts för att klara områden som är i behov av akuta insatser. Naturligtvis är inte allt som händer med den svenska biologiska mångfalden dåligt. Än en gång kan man ju se havsörn och kungsörn. På många ställen runt om i länet jagar än en gång pilgrimsfalken över klippor och stup, och än en gång smyger varg, björn och lo i många svenska skogar. Det kan gå åt rätt håll, men då krävs det en miljöpolitik för miljöns skull och att naturen får sista ordet. För hundra år sedan började, som sagt, vi liberaler vår kamp för den biologiska mångfalden. Tyvärr är den kampen inte avslutad. Det innebär naturligtvis, fru talman, att den kommer att fortsätta. Vi har flera åtgärder framför oss som skall vidtas. Riksdagen kommer i dag att fatta beslut om de betänkanden som nu ligger på bordet. Inför de beslut som fattas i dag kommer vi att påverka också de beslut som vi skall fatta under hösten när det gäller miljöbalken och den aviserade miljöpropositionen. Som folkpartist ser jag fram emot detta. Jag förutsätter nämligen att de förslag till åtgärder som kommer att finnas i de aviserade propositionerna just kommer att handla om att vi tar krafttag när det gäller den biologiska mångfalden.

Fru talman! Jag tycker att Eva Erikssons anförande var mycket bra och insiktsfullt. Desto mera förvånad blir jag därför över att Folkpartiet inte stöder några av de förslag som vi lagt fram i utskottet. Eva Eriksson talar sig varm för skyddet av urskogar, men det finns ju en reservation om det. Tyvärr står vi i Miljöpartiet ensamma bakom den reservationen. Vi föreslår där ett moratorium för avverkning av urskog just för att hinna i fatt och för att kunna börja se över detta och se hur vi kan klara skyddet av de biotoper som, precis som Eva Eriksson säger, är mycket hotade. Hur kommer det sig att ni i Folkpartiet inte står bakom det? Som Eva Eriksson mycket riktigt sade har Folkpartiet varit det parti som gått i bräschen för naturreservat. Därför är jag förvånad över att Eva Eriksson inte stöder vår reservation om en översyn av skyddsföreskrifterna för naturreservat. Många av de föreskrifterna är faktiskt omoderna och inaktuella i dag. Ny kunskap har tillkommit som gör att vi borde se över dem och se till att de väsentligt skärps. Det finns många andra frågor där det förvånar mig att Eva Eriksson inte ger sitt stöd. Det gäller t.ex. Tullverket och CITES-förordningen. Vi har där en dålig lagstiftning. Det finns faktiskt inte ett enda fall i Sverige där någon har blivit fälld för CITES-brott. Varför stöder inte Eva Eriksson ett förslag som gör att vi kan få en skärpning här? Vi har många reservationer som handlar om skyddsjakten, som i dag faktiskt är ett hot mot den biologiska mångfalden. Vi kan t.ex. se att gråsparven - som man kan tycka bara är en ynklig grå liten sak - är en art som kraftigt går tillbaka i jordbrukslandskapet. Hur kommer det sig att Eva Eriksson inte ger sitt stöd beträffande en översyn av skyddsjakten? Jag skulle kunna fortsätta med min uppräkning. Jag är väldigt förvånad och önskar nog att det som Eva Eriksson säger så småningom också leder till en politisk vilja att agera. Skyddet av vattendrag är en fråga där Folkpartiet definitivt borde kunna ställa upp och se till att vi inte får en energipolitik som - den skall ju växla över till något som är positivt - blir något som är negativt, nämligen något som hotar den biologiska mångfalden.
Fru talman! Som jag sade i mitt anförande tycker jag att alla de delar som Gudrun Lindvall pekar på är viktiga, och jag står fast vid det. Jag förväntar mig att det kommer förslag i den miljöproposition som kommer att läggas fram. Det är då jag kommer att ta ställning, det är då vi fattar besluten. Då hoppas jag att Gudrun Lindvall och jag kan enas om dem. Vattendragen kommer vi att diskutera i samband med energipropositionen om några dagar. När det gäller de skyddade outbyggda älvarna finns det ingen som behöver tvivla på att Folkpartiet ställer upp. Vi har slagits för det, vi kommer inte att acceptera att man bygger ut fler älvar eller andra vattendrag.
Fru talman! Det senaste var naturligtvis mycket positivt. Nu handlar det inte bara om de stora forsarna, älvarna och andra vattendrag. Det man tyvärr tittar på är små objekt. Jag hoppas att Eva Eriksson och jag kan vara överens om att det är lika angeläget att dessa blir kvar. Här finns alltså en möjlighet för många av de arter som har varit hårt trängda, vilket också påpekats i Naturvårdsverkets aktionsplan, att få finnas kvar. Det finns således möjligheter att skapa biotoper så att uttern kan komma tillbaka. Mycket av det som tas upp i den reservation som jag efterfrågar stöd för är sådant som tyvärr inte kommer att tas upp i miljöbalken. Det är för smått. Det kommer inte att föreslås i miljöbalken att Tullen skall ha befogenheter. Det kommer inte att finnas i miljöbalken en uppmaning till regeringen att se till att vi får en svensk förordning som följer upp CITES föreskrifterna. Det kommer inte i miljöbalken någon uppmaning till regeringen att se över skyddsjakten i Sverige som är fruktansvärt omfattande. Jag hade väl aldrig tänkt att engagera mig i jaktfrågor i riksdagen, men när jag läste jaktförordningen blev jag förskräckt. Den härrör uppenbarligen från en annan tid än denna. Där finns över huvud taget ingenting som visar att vi värnar en biologisk mångfald. Där verkar det snarast som att om en art inte utrotas kan vi alltid skjuta. Jag skulle verkligen önska att få ett stöd för de här frågorna. Jag är mycket glad över att Eva Eriksson nämner en del av de arter som faktiskt går tillbaka. Tofsmesen har t.ex. gått kraftigt tillbaka, en art som var vanlig tidigare. Den finns än så länge inte upptagen på listan över hotade arter, och måtte den vid Gud inte hamna där. Jag tror att vi behöver bli fler som trycker på i dessa frågor. Visst diskuterar vi ofta detta, men fastän vi diskuterat detta så länge är det precis som Eva Eriksson säger, att det har hänt väldigt litet. Vi har förlorat arter i Sverige, och framför allt har vi fått en trivialiserad flora och fauna. De som har klarat sig har blivit kvar, och de finns kvar i någorlunda stort antal. Men specialisterna, de som vi haft krav på, går tillbaka. Kan vi inte försöka skriva gemensamma saker i framtiden så att vi får en studs på utvecklingen?
Fru talman! Jag tackar för den inviten från Miljöpartiet. Vi har säkert väldigt mycket gemensamt när det gäller miljöpolitiken. Jag tror att vi i diskussioner skulle klara det, inte kanske här i kammaren utan vid något annat tillfälle. Det finns en reservation som jag faktiskt hade tänkt yrka bifall till, och det är reservation 20. Men Gudrun Lindvall yrkade aldrig bifall till den själv, och därför hade jag ingen anledning att göra det heller. Det handlar om efterlevnaden av internationella konventioner, som jag tycker är en viktig del. Det är oerhört viktigt att se till att man också har ett internationellt perspektiv på den biologiska mångfalden.

Fru talman! Att göra rent oljetankar till havs är en lönande och bekväm åtgärd som i stort sett är straffri. Vi behöver omedelbara lag och regelförändringar för att kustbevakningen och polisen samt åklagarna skall kunna ingripa och säkra bevis mot dem som förorenar. Miljöpartiet har vid flera tillfällen påpekat att det snarast bör vidtas åtgärder för att effektivisera det rättsliga förfarandet när det gäller att beivra oljeutsläpp. Vi kan konstatera att sådana utsläpp sker hela tiden. I stort sett tittar man bara på, det har inte hänt någonting. Regeringen har efter Miljöpartiets agerande i justitieutskottet givit en utredare i uppgift att se över de här frågorna, men det är inte en parlamentarisk utredning utan en ensamutredning. Därav, fru talman, reservation 15 som jag yrkar bifall till. Sveriges ekonomiska zon. I 23 fall var utsläppskällan känd. Flertalet av dessa har förmodligen rapporterats till polismyndighet, men man känner inte till om något av fallen lett till åtal. I detta förtvivlade läge har vi försämrat lagen och förlorat domsrätten över vissa brott begångna av utländska fartyg. Den 1 juli 1996 ändrades nämligen den svenska lagen så att utländska fartyg som släpper ut olja utanför svenskt inre vatten inte kan dömas i svensk domstol till strängare straff än böter om det inte är fråga om en allvarlig uppsåtlig gärning, vilket man aldrig kunnat bevisa. Bakgrunden är undertecknandet av en internationell konvention, havsrättskonventionen. För övrigt är denna konvention mycket positivt utformad, men just här innebär den en stor nackdel för Sverige. Detta innebär att det vi tidigare teoretiskt kunde göra enligt brottsbalken, nämligen döma till två års fängelse om brottet var ringa och upp till sex års fängelse om brottet var grovt, har vi i dag ingen möjlighet till. Vi har frånsagt oss rätten att över huvud taget döma utländska fartyg vid svensk domstol eftersom det för detta krävs strängare straff än böter när brottet har begåtts i ett område som inte tillhör någon stat. Vi har en motion med förslag för att rätta till det lagtekniska och ta tillbaka rätten att straffa brottslingar. Det har tidigare sagts här att vi skall inrätta anläggningar för att ta emot oljerester. Men det är inte bara detta som fordras, även om det är positivt, utan våra rättsliga regler måste ses över och bli mycket strängare. Det stora problemet är bevisfrågan. Det är oerhört svårt att få fram de bevis som krävs vid en domstol. Den frågan är väldigt kontroversiell. Jag har inte hört att vare sig justitieministern eller någon annan har varit öppen för sådana ändringar. Kan vi inte göra det är det oerhört svårt att sätta fast dem som begår brott. Jag hade hoppats att samtliga partier skulle stödja vår reservation så att vi inte hela tiden får sådana händelser som inträffade nu senast i Östersjön utanför Öland. Det är förödande för miljön och biologisk mångfald och innebär ett lidande för fåglar som sitter fast i oljesmeten. Ansvariga för fartyget, ytterst rederiet, har vi velat skall vara straffskyldiga. Det behövs alltså snabba kraftfulla insatser mot oljeutsläppen. Vi vill inte se nedkletade stränder och en havsmiljö som blir allt sämre. Det kräver kraftfulla insatser som förhoppningsvis denna utredare skall föreslå men som vi verkligen genom vår reservation vill sätta en kraft bakom för att visa att det krävs långtgående regeländringar.

Fru talman! Jordbruksutskottets betänkande 1996/97:JoU15 Skydd av hotade arter samt aktionsplan för biologisk mångfald är vittomfattande som lockat till många och långa inlägg. Men jag kommer inte att här gå in på helheten, utan min avsikt är att begränsa anförandet till avsnittet Åtgärder på ekosystemnivån - utvidgning av förbudet mot markavvattning från s. 24 framåt. Det är det avsnitt i betänkandet som behandlar min motion 1996/97:Jo750. I min motion påtalas behovet av att hela Jönköpings län skall omfattas av 19 § i naturvårdsförordningen, dvs. förbudet mot markavvattning, något som också glädjande nog tas upp av utskottet i betänkandet. Skyddet för våtmarker stärks nu genom att förbudet mot markavvattning utökas till att gälla bl.a. fler delar av Jönköpings län. Men inte alla återstående länsdelar omfattas av det utökade förbudet mot markavvattning, inte t.ex. Värnamo kommun som är min hemkommun och som ligger i Jönköpings län. Men de delar som enligt betänkandet inte föreslås att omfattas av det utvidgade förbudet skall positivt nog ändå utredas av länsstyrelsen. Vi läser att regeringen avser att ge länsstyrelserna i uppdrag att utreda situationen beträffande de våtmarker som återstår. Det är mycket glädjande. Däremot är jag inte klar över vilken tidsram som det handlar om. Det är viktigt att denna utredning, som skall utgöra ett beslutsunderlag för oss här i kammaren, inte drar ut på tiden. Fru talman! Genom att motionen nu har kommit så här pass långt vill jag inte framställa något yrkande i dag. Men eftersom jag fortfarande tycker att frågan något hänger i luften - utredningen föreligger ju ännu inte klar som underlag här i dag - är det ändå viktigt att delta i debatten för att understryka hur viktig frågan om ett utökat våtmarksskydd är både för mig själv och inte minst för Värnamo arbetarekommun. Våtmarkerna är av grundläggande betydelse för den biologiska mångfalden. Det är en naturtyp som länge har försummats och därför måste ägnas särskild uppmärksamhet i säkerställandearbetet. Men när man lokalt har försökt har det alltför ofta visat sig vara ett alltför tungarbetat område där de olika aktörerna inte har känt att de har kunnat få det stöd som behövs i en handfast lagstiftning eller ett regelverk. Man behöver här ha någonting att luta sig emot för att kunna gå vidare. Vad är då en våtmark? Våtmark används som ett gemensamt namn för de fuktiga och blöta områden som finns i sumpskogar, på ängar, på hedar, i myrar och i sjöar. Mycket av den ursprungliga våtmarken i Sverige är utdikad. I dag består ca 14 % av Jönköpings läns hela areal av våtmarker. De flesta av dessa våtmarker finns i den västra nederbördsrikaste delen av länet. Här är upp till en fjärdedel av landarealen våtmarker. I länet dominerar mossarna. Länets största våtmark är Store mosse nationalpark som ligger nordväst om Värnamo. Den är med sina 8 500 hektar landets största sammanhängande myrområde söder om Jag tror att skyddet av Store mosse som nationalpark har betytt mycket i mina hemtrakter för ett återupprättande av våtmarken som en viktig del av den biologiska mångfalden. Det har också bidragit till att sudda ut bilden av våtmarken som onyttig mark. I dag har insikten om våtmarkens betydelse medfört att man på sina håll i Sverige t.o.m. har anlagt nya våtmarker. Men än sker utdikning. I stället för att betraktas som onyttig mark är våra våtmarker variationsrika när det gäller öppenhet, fuktighet, näringsförhållanden och sammansättning av arter. I våtmarkerna finns många livsmiljöer för ett stort antal djur och växter. Våtmarken är växtplats för många fuktighetsälskande växter såsom vitmossor och starrarter. De är också uppväxtområden och födosöksplatser för många fåglar och grodor, medan andra arter söker skydd i våtmarkerna eller häckar i våtmarken. Som exempel kan nämnas smålom och trana. På mossarna ser man ofta dråg, lagga och höljeoch strängstrukturer. I fattigkärr brukar ängsull, flaskstarr och trådstarr finnas tillsammans med vattenklöver, kråkklöver och sileshår. De produktiva men i dag outnyttjade maderna härbärgerar sådana starr och örter som flaskstarr, pors, topplösa och videbuske. I övergången mellan mad och vatten växer vass och sjösäv. Vad är det då som främst hotar den artrikedom som jag ändå bara har nämnt några axplock ur? Det största hotet i dag är markavvattning, ett ingrepp som främst görs för att öka virkesproduktionen i skogen. Jag vill avsluta med att understryka vikten av att den i betänkandet aviserade utredningen genomförs skyndsamt, så att vi får ett utökat våtmarksskydd i hela Jönköpings län.

Fru talman! Syftet med den försöksverksamhet med medborgarkontor som inleddes den 1 juli 1994 var att få ytterligare kunskaper och erfarenheter om hur ett organiserat samarbete över kommunala och statliga myndighetsgränser kan utformas. Verksamheten, som inneburit en möjlighet för kommuner och statliga myndigheter m.fl. att upprätta samarbetsavtal rörande förvaltningsuppgifter som inte innebär myndighetsutövning, har bestått i att ge medborgarna bättre tillgång till information, service och rådgivning. Det finns i dag ett stort antal medborgarkontor i vårt land. I huvudsak förekommer tre olika typer av organisation beträffande dessa kontor, dels medborgarkontor med enbart kommunal verksamhet och kommunal personal, dels medborgarkontor där såväl kommunala myndigheter som andra myndigheter samlokaliserar verksamheter och där var och en har sin egen personal, dels också medborgarkontor där en kommun på uppdrag av andra myndigheter utför förvaltningsuppgifter åt dessa med sin personal. I den proposition som vi nu skall behandla föreslås att den lag som ligger till grund för den pågående försöksverksamheten skall ersättas med en ny lag om försöksverksamhet med samtjänst vid medborgarkontor. Den nya lagen innebär att verksamheten utvidgas så, att statliga myndigheter, en allmän försäkringskassa, en kommun eller ett landsting ges möjlighet att inom ramen för försöksverksamheten träffa samtjänstavtal om att använda varandras personal till att utföra enklare förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning eller som kräver tillgång till personregister. Från moderat sida anser vi att regeringen i stort sett har gjort rätt avvägningar i fråga om vilka uppgifter med inslag av myndighetsutövning som kan anses vara lämpade att utföra vid medborgarkontoren. Vi har dock några synpunkter. Enligt vår mening finns det skäl som talar mot att beslut om anstånd med att ge in självdeklaration skall omfattas av samtjänsten vid medborgarkontoren. Riksskatteverket har i ett remissvar påpekat att beslut om anstånd ofta har stor betydelse för den efterföljande granskningsverksamheten och att många skattskyldiga sätter i system att lämna sin deklaration sent för att förkorta tiden för granskning. Verket har också påpekat att det är på skattemyndigheterna och inte på medborgarkontoren som personkännedom och tillgång till den skattskyldiges deklarationer från tidigare år finns, vilket gör att anståndsbedömningen bör ligga på skattemyndigheterna och inte på medborgarkontoren. Vi ställer oss alltså inte bakom propositionens förslag i den här delen utan har lämnat en reservation som har nr 4. I reservation nr 2 tar vi upp vissa integritets och kostnadsfrågor. Vi anser att det är nödvändigt att skyndsamt åtgärda sådana negativa konsekvenser i integritetshänseende som kan uppstå till följd av försöksverksamheten. När det gäller kostnadsfrågan anser vi att det av statsfinansiella skäl är angeläget att kostnader och möjligheten till samordningsvinster i den fortsatta verksamheten blir föremål för kontinuerlig uppföljning och att inte den samlade utvärderingen av verksamheten avvaktas. Jag yrkar bifall till reservation nr 2.

Fru talman! Det som vi i dag skall diskutera under den här punkten är någonting som vi åtminstone i stora drag är helt ense om - nämligen det positiva med medborgarkontor. För många människor i vårt land är det svårt att veta om, och därmed också hävda, sina rättigheter. De går ofta miste om samhällsservice därför att det är oklart för dem vart de skall vända sig. Vi håller oss med en ganska komplex samhällsapparat. Människor vet inte alltid vart de skall vända sig, och kan inte alltid orientera sig. De hamnar ofta fel i apparaten, och får svårt att komma rätt. I medborgarkontoren länkar flera myndigheter ihop sig - för det mesta har det varit fråga om kommunala verksamheter - och ger människor en service eller orienterar dem om vart de skall vända sig vidare om de behöver hjälp med mer komplicerade ärenden. Medborgarkontoren har gett människor mycket gott stöd och mycket bra hjälp. Verksamheten har pågått under ganska många år nu i en del kommuner, men att integrera statliga myndigheter i medborgarkontorens aktiviteter ligger alltjämt på försöksstadiet. Man skall naturligtvis inte bara vara glad över att en proposition föreligger som något vidgar försöken med medborgarkontor och samtjänst vid medborgarkontor. Man måste också se kritiskt på vad det är som föreslås. Det som vi diskuterar innebär nämligen i princip att möjligheten till försöksverksamhet vidgas. Man utgår inte från en genomtänkt strategi för vilka myndigheter som skall pröva det här i form av medborgarkontor, och det blir alltså inga fullskaliga experiment eller prov på hur det skulle kunna verka. Det blir ungefär så att de myndigheter som önskar detta på vissa ställen får vara med i försöksverksamheten. I propositionen utgår regeringen i ganska hög grad från vad detta skall ge för effektivitetsvinster och besparingar. Vi i Vänsterpartiet tycker att hela diskussionen tvärtom måste utgå ifrån medborgarnas intressen och behov, och deras möjligheter att bättre hävda sina rättigheter. En sådan hjälp till medborgarna ligger å andra sidan redan nu i medborgarkontoren som de nu fungerar. Men det är ändå en viktig nyansskillnad att poängtera. Man saknar alltså en genomtänkt strategi. Det finns metoder för att åstadkomma en sådan. I Danmark har man kommit längre än vad vi har gjort här i Sverige på området. Där har man gjort en modell där man delar upp den offentliga sektorns verksamhet, framför allt gentemot allmänheten, i olika metoder efter den funktion som verksamheten har. Man brukar kalla det för en funktionsfördelningsanalys. Kommunförbundet har haft en samverkansgrupp kring medborgarkontoren bestående av människor som har varit aktiva i olika kommuner. De har analyserat detta, och funnit att ett sådant system borde prövas på ett medvetet och fullskaligt sätt också i vårt land. Vänsterpartiet delar den uppfattningen, och har gett uttryck för den i en motion, vilket också det kristdemokratiska partiet har gjort. Genom att låta några kommuner på det här viset i full skala få pröva funktionsfördelningsanalysen menar vi att man skulle få en erfarenhet av medborgarkontor så som de på bästa sätt skulle kunna fungera. Därför har vi i Vänsterpartiet också reserverat oss till förmån för den tanken. Vi tycker också att det vore en fördel om flera kommuner kunde få samverka. I lagen heter det att en kommun eller ett landsting tillsammans med statliga myndigheter kan samverka kring ett medborgarkontor. Men inte minst i storstadsområden vore det av stor betydelse om medborgarkontoren kunde ha en verksamhet över kommungränserna. Ofta bor människor i en kommun, arbetar i en annan och kanske utövar sina fritidsintressen i en tredje. De förflyttar sig ständigt över kommungränserna. Det skulle därför på alla sätt vara bra om man kunde ha medborgarkontor som kunde ge svar, hänvisningar osv. oavsett vilken av de här näraliggande kommunerna man bor i. Det vore alltså ett uppenbart medborgarintresse om flera kommuner kunde slå sig ihop, och om man också finge fullskaliga försöksverksamheter med samverkan mellan olika kommuner. I en reservation har vi i Vänsterpartiet också yrkat bifall till detta. Jag yrkar bifall till de här båda reservationerna.

Fru talman! Den 1 juli 1994 startades försöksverksamheten för medborgarkontor, och redan då visade ett femtiotal kommuner sitt intresse för att medverka i ett nätverk som startades av Civildepartementet. Av dessa kommuner har ett tiotal öppnat egna medborgarkontor. Syftet med dessa kontor är att olika förvaltningsmyndigheter skall samverka och höja servicenivån gentemot medborgarna i kommunen. I dag har vi ett tiotal medborgarkontor som är etablerade i både stora och små kommuner. Samarbetet och samverkan mellan medborgarkontoren och myndigheterna sker på frivillig basis. Medborgarkontorens verksamhet handlar om service och rådgivning. Kommunerna kan ingå avtal med statliga myndigheter, försäkringskassor och landsting om att utföra förvaltningsuppgifter som inte innebär myndighetsutövning. Man kan säga att medborgarkontoren är en reviravvecklad organisation med generalistkompetens. Uppläggningen och innehållet kan se olika ut, men de har alla en gemensam önskan att förbättra samhällsservicen till medborgarna samt att effektivisera samhällsresurserna. Det svenska begreppet för denna verksamhet är medborgarkontor. Kenneth Kvist talade litet om Danmark. Där säger man kvikskrank, vilket fritt översatt betyder snabbdisk. Det är med andra ord den disk hos exempelvis en myndighet där man snabbt klarar av ett ärende eller får ett besked. I England och USA talar man om one-stop-shop, ett ställe där man behandlar allt på en gång. I Sverige har vissa kommuner själva valt ett annat namn än Medborgarkontoret. I t.ex. Botkyrka talar man om servicestugor. I Surahammar heter det Många medborgare har under åren som gått uppmärksammat vilken viktig funktion medborgarkontoret fyller i deras vardagsliv. Myndigheterna finns alltid nära individen. Enklare ärenden ur förvaltningarnas synvinkel är viktiga ärenden för den enskilda individen. Varje kommun anpassar sina medborgarkontor i enlighet med kommunens lokala förutsättningar. Fru talman! I regeringens nya proposition finns ett förslag om att både utvidga ansvaret för medborgarkontoret, och förse dem med fler arbetsuppgifter av myndighetskaraktär, och se till att de får tillgång till personregister i vissa fall. De nya arbetsförutsättningarna kommer att medföra att medborgarkontoret bl.a. skall fungera som en integrerad länk mellan olika myndigheter. En tjänsteman på medborgarkontoret kan t.ex. via dataregister informera en medborgare om hur många dagar personen i fråga har kvar av sin föräldrapenning. Man skall även kunna ge anstånd med deklaration för enkla fall. Jerry Martinger säger att det är svårt att utse vilka fall man skall åta sig, men med det här menar man att man även skall kunna ge anstånd till enkla fall. När det gäller bolag eller fysiska personer som driver näringsverksamhet, skall det hänvisas till berörda skattemyndigheter. Det är enligt min mening positivt att en och samma person kan genomföra både statliga och kommunala tjänster på samma gång. Servicegraden ökar, och medborgarna får inte den där byråkratiska känslan. Regeringens förslag har många positiva sidor, men det finns enligt regeringen fortfarande vissa rättsliga problem för myndighetsutövning som måste lösas. Det nya förslaget kommer att få en prövotid fram till år 2002. Även om informationstekniken kommer att utvecklas, och medborgarna kommer att kunna få information själva via datauppkoppling, är det viktigt att medborgarkontoren finns kvar för vissa folkgrupper. Det gäller äldre, invandrare och andra som kanske inte har möjligheter eller kunskap att utnyttja de nya tekniska redskapen. I propositionen påpekas att regeringen kommer att behålla det övergripande ansvaret för verksamheten. Det är viktigt att medborgarkontoren är medvetna om regeringens totalansvar för verksamheten under den här tiden. Det ger en viss trygghetskänsla och samtidigt en visshet när det gäller att respektera befogenhetskraven. Vi hoppas att det växer fram nya former av samarbete som kan bli nya tillämpningsområden inom medborgarkontoren. Det kan t.ex. framgent komma att utvecklas ett samarbete mellan medborgarkontoren och polisen. Genom att medborgarkontoren expanderar med flera tänkbara samarbetsformer, stärks demokratin, och samhällets resurser effektiviseras. Med det, fru talman, vill jag avsluta mitt anförande och yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Nikos Papadopoulos framhäver många av de positiva sakerna med medborgarkontoren och propositionen. Det finns naturligtvis mycket positivt i det här. Men frågan är varför man inte tar tillfället, när man nu lägger fram en proposition i det här ärendet, att inte bara så att säga låta myndigheter gå in om de har lust eller om de anser att det passar sig. I stället skulle man direkt kunna uppdra åt myndigheter att gå in i systemet, så att vi i några kommuner får fullskaliga experiment eller prov på medborgarkontor. Varför kan man inte bifalla förslaget om att man skall kunna ha ett samarbete över kommun eller länsgränser kring sådan här verksamhet? I andra sammanhang, bl.a. senare på dagordningen i dag, skall vi diskutera kommunal samverkan i olika former. Det borde också vara helt möjligt på det här området. Jag kan egentligen inte förstå varför man, när man åtminstone närmar sig ett positivt ställningstagande i den här frågan, inte kan ta steget fullt ut.
Fru talman! Kenneth Kvist undrar varför man inte tar in fler myndigheter. Vi skall inte glömma att det här är en prövotid fram till 2002. Under den tiden prövar man om de förslag som propositionen kommer med är positiva. Man kommer att utvärdera och se om det kan expandera. Självklart tror jag att man kommer att åta sig det som Kenneth Kvist säger. Den andra frågan gäller varför man inte har ett samarbete kommun och kommun emellan. Jag tror att det är så att man har haft fram ganska många samarbeten mellan myndigheter, bl.a. försäkringskassor, och jag förstår att det som Kenneth Kvist föreslår kan vara logiskt. Det kan vara fråga om en medborgare som bor i periferin i sin kommun. Då skulle man kunna samarbeta med nästa kommun. Men eftersom man har fattat det här beslutet om en prövotid, tror jag personligen att det är bra om man kan klara samarbetet och se till att det utvecklar sig positivt. Det här förslaget kan man säkert tänka på i framtiden, men i början tror jag att det räcker med ett positivt samarbete mellan kommuner, myndigheter, försäkringskassor osv.
Fru talman! Jag vet mycket väl att det är under en prövotid som man har det här, men för att kunna få en ordentlig och fullvärdig utvärdering av en verksamhet, är det ju bra om man också under prövotiden prövar den i full skala och på ett mer målinriktat och genomtänkt sätt. Det är det som jag menar är bristen i en i övrigt positiv proposition.
Fru talman! Visst kan det här utvidgas. Redan 1994 var det ett femtiotal kommuner. I dag kommer det säkert att bli flera. Jag tror att vi kommer att få ett verkligt logiskt antal kommuner som kommer att pröva det här. Sedan får vi se vad resultatet blir.

Fru talman! Det finns ett stort behov av förnyelsearbete i kommuner och landsting. Det kan vi säkert vara överens om. Det finns också ett stort utrymme redan i dag för förändringsarbete och förnyelse inom ramen för det regelverk som finns. Men vi bör naturligtvis vara öppna även för förändringar i kommunernas och landstingens legala regelverk för att stötta en dynamisk, effektiv och demokratisk utveckling. När det gäller lagstiftningen om lokala och regionala organs kompetens och konstitutionella uppbyggnad är jag av den uppfattningen att det är viktigt att vi är medvetna om de långsiktiga effekterna av olika förändringar. Det har varit ett omfattande utredande under de senaste åren, och det pågår försöksverksamhet på olika områden och i olika delar av landet när det gäller dessa frågor. En del permanenta förändringar har också genomförts. I dag behandlar vi vissa förändringar när det gäller kommunernas möjligheter att samverka med varandra. Jag vill börja med att säga att jag tycker att propositionen inte är särskilt väl förberedd. På en rad punkter har utskottet tvingats precisera och ändra i regeringens förslag. Men vad som är mer allvarligt är att regeringen över huvud taget inte har analyserat sådana viktiga frågor som förslagens effekter vad gäller självstyrelse och demokrati ute i kommunerna. Flera remissinstanser har belyst frågor om demokratisk legitimitet, om medborgarnas möjlighet till insyn och varningar om minskad överblick över olika organs verksamhetsansvar ute i kommunerna. Men i propositionen behandlar regeringen bara frågor om effektivitet för de kommunala beslutsfattarna och olika organisatoriska och rättsliga frågor. Det borde vara en självklarhet att förslag som berör kommunernas konstitutionella uppbyggnad analyseras ur ett medborgarperspektiv. Men det lyser totalt med sin frånvaro. Och så får det faktiskt inte vara när regeringen kommer med förslag av den här karaktären, och så får det inte gå till i framtiden. Regeringen behöver ta ett samlat grepp om frågorna om den kommunala demokratin och medborgarnas möjligheter att engagera sig i viktiga kommunala frågor. Jag tror att en del av det bristande förtroende som det politiska systemet i dag möter har sin grund i att medborgarna t.o.m. känner sig vilsna i sitt närområde, dvs. ute i sina kommuner. Som jag tidigare har sagt har utskottet tvingats ändra, precisera och komplettera framför allt regeringens förslag till lagtext. Jag skall inte här gå in på dessa detaljer, utan jag hänvisar till betänkandet. I kommunallagen regleras vad kommunfullmäktige i en kommun skall besluta om. Det är frågor som inte får delegeras ned till kommunstyrelsen eller till nämnder av olika slag. Dessa regleringar gäller också landstingen. Det handlar om viktiga frågor som gäller övergripande mål för verksamheten och som är av stor vikt för verksamheten. Det är förbehållet kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige att fatta beslut i sådana frågor. I dag behandlar vi frågan om kommunalförbund. Där föreslår utskottet att det i ett kommunalförbund skall finnas möjlighet för förbundsstyrelsen att fatta beslut i dessa övergripande frågor. Det betyder alltså att frågor som i kommunerna inte får delegeras ned får i kommunalförbund delegeras ned till en förbundsstyrelse, som skall kunna vara ställföreträdare för förbundsfullmäktige, som det heter.

Regeringen säger i sin proposition på s.71 följande om den här frågan: "En nyhet är att medlemmarna i förbundsordningen får föreskriva att förbundsstyrelsen skall vara ställföreträdare för den beslutande församlingen och att den får fatta beslut som i kommuner och landsting annars ankommer på fullmäktige." Det sägs inte ett enda ord mer i den löpande texten, och det finns inte ens en lagregel som reglerar denna verksamhet. Det finns inte ett enda motiv till varför man gör på detta sätt och än mindre någon analys över huvud taget när det gäller möjligheterna till insyn och vad det betyder att överlåta övergripande målsättningsbeslut till en sluten styrelse. Utskottet säger att den här nyheten åtminstone bör framgå i en lagregel och har ett förslag till en sådan. Vad säger då utskottet när det gäller motiveringen till detta förslag? Utskottet säger: "Enligt utskottet bör denna möjlighet finnas. Det kan bli fråga om stora områden som kommunalförbundet skall ansvara för. Att kalla in fullmäktige varje gång som beslut skall fattas kan te sig opraktiskt." Detta är hela motiveringen. Jag skulle vilja säga följande. Om det är ett kommunalförbund som omfattar stora, viktiga och omfattande frågor finns det väl desto större skäl för förbundsfullmäktige, som åtminstone indirekt är vald av förbundsmedlemmarna, att fatta besluten. Det kan inte vara något skäl till att man skall delegera ned det till en liten styrelse. Utskottet säger att det kan te sig opraktiskt att kalla in fullmäktige varje gång som beslut skall fattas. Men det handlar inte om detta. Alla beslut som fattas inom kommunalförbund är ju inte av övergripande målsättningskaraktär. Det finns en mängd löpande beslut som förbundsstyrelsen naturligtvis kan fatta beslut om och då förbundsfullmäktige inte behöver kallas in. På en del håll är det kanske t.o.m. på det sättet att det är tveksamt om alla kommuner kommer att vara representerade i förbundsstyrelserna. Det betyder alltså att de deltagande kommunernas representanter inte ens får vara med och fatta beslut om de övergripande målen och riktlinjerna för verksamheten. Fru talman! Detta kan tyckas vara en liten detaljfråga. Men jag måste säga att jag tycker att det är en fråga av mycket stor principiell vikt om det är på detta sätt som det skall gå till i framtiden när det gäller förnyelsearbetet och de kommunala demokratiska frågorna. Jag måste säga att jag är mycket förvånad över att Centerpartiet, som är ett decentralistiskt parti och som vill ge medborgarna större inflytande, har gått med på detta i utskottet. Det förvånar mig storligen. Min fråga till Centerpartiet är naturligtvis: Är det på detta sätt som förnyelsearbete skall gå till i framtiden, att medborgarna skall få mindre insyn och att det skall vara mer av indirekt demokrati och slutna rum när det gäller den kommunala verksamheten? Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 5.

Fru talman! Förändringarna inom den kommunala sektorn har varit stora under det senaste århundradet. Omfattningen av kommunernas verksamhet har ökat kraftigt. Det föreligger stora skillnader mellan dagens kommun och den som fanns exempelvis i slutet av förra århundradet. De viktigaste kommunala förtroendeuppdragen har alltmer fått karaktären av heltidssysslor. Samtidigt har en stor kår av kommunala tjänstemän vuxit fram. Staten har i allt större utsträckning lagt nya förvaltningsuppgifter på kommunerna och i många sammanhang ingripit understödjande och reglerande i den kommunala verksamheten. Den av staten specialreglerade kommunalförvaltningen, som år 1862 inte omfattade mycket mer än folkskoleväsendet och fattigvården, har vuxit i sådan omfattning att den numera intar en dominerande ställning. Allt detta har inneburit en vidgning av kommunernas verksamhetsområde. Den ursprungliga tanken bakom den lokala självstyrelsen, att de boende inom ett visst geografiskt område själva skall ha rätt att förvalta vissa gemensamma angelägenheter av intresse för alla boende i området, måste emellertid alltjämt anses vara det som ger kommunerna anledning att över huvud taget finnas. I 2 kap. 1 § kommunallagen är det mycket tydligt angivet att det som en kommun eller ett landsting engagerar sig i måste vara av allmänt intresse för kommuninvånarna och ha anknytning till kommunens eller landstingets geografiska område eller till dess medlemmar. Enligt 2 kap. 7 § kommunallagen är det visserligen tillåtet för kommuner och landsting att driva näringsverksamhet, men det får i så fall ske i en mycket begränsad omfattning och utan vinstsyfte. 1 kap. 7 § regeringsformen slår fast att beslutanderätten i kommunerna utövas av valda församlingar. Av det stadgandet kan man dra slutsatsen att grundlagsstiftaren helt allmänt anser att direktvalda politiska organ är att föredra framför indirekt valda organ. När det gäller frågor av mer grundläggande natur eller av mera generell räckvidd torde det knappast vara grundlagsenligt att fatta beslut någon annanstans än i kommunens direktvalda församling, dvs. i fullmäktige. Kommunikationen med medborgarna och möjligheten att utkräva ansvar underlättas också genom direktvalda församlingar. Riksdagen har under senare år vid flera tillfällen fattat beslut om olika former för kommunal samverkan. Vi har fått en försöksverksamhet med medborgarkontor. Kommunala aktiebolag har givits rätt att under vissa förutsättningar bedriva försök med uppdragsverksamhet i andra kommuner eller landsting inom området kollektivtrafik. Kommuner och landsting har erhållit möjlighet att anlita en annan kommun för att ombesörja vissa uppgifter och vidare att lämna uppdrag till anställd i annan kommun att besluta på kommunens vägnar. Det har också blivit möjligt att starta försöksverksamhet med gemensam nämnd för flera landsting när det gäller sjukhussamverkan. Fru talman! I många avseenden är det positivt att det ges utrymme för samverkan mellan kommuner och landsting. Kommuner och landsting måste ha tillgång till enkla och smidiga former för samarbete. Detta kan innebära effektivitetsvinster som kommer medborgarna till godo. En kommunal samverkan får emellertid inte leda till att grundläggande principen om exempelvis kommunal självstyrelse och kommunal demokrati åsidosätts. En sådan samverkan får inte heller leda till att den kommunala lokaliseringsprincipen eller principer om att kommuner och landsting inte får driva näringsverksamhet i vinstsyfte helt sätts ur spel. Den proposition som vi nu behandlar med förslag om ökade möjligheter till kommunal samverkan är en produkt som skapar stor osäkerhet när det gäller just dessa principer. Propositionens olika förslag är på flera punkter tämligen detaljerade, men de överväganden som har lett fram till förslagen är genomgående mycket knapphändigt redovisade. I flera fall är det därför faktiskt svårt att förstå deras närmare innebörd. I propositionen förs, som Birgit Friggebo var inne på, en mängd olika resonemang om effektivitet, men man går inte närmare in på vilka följdeffekter som uppstår för medborgarna om de olika förslagen genomförs. Demokratiaspekten, med avseende på det som föreslås, är mycket knapphändigt, ja praktiskt taget inte alls, berörd. Åtskilliga frågor hänger helt enkelt i luften. I flera remissyttranden över Kommunala förnyelsekommitténs förslag, Kommunalförbund och gemensam nämnd - två former för kommunal samverkan, som i stor utsträckning ligger till grund för propositionen, har det framförts allvarliga invändningar. Statskontoret pekar på det förhållandet att en verksamhet som bedrivs gemensamt mellan kommuner visserligen kan ge ökad effektivitet, men att den också innebär att medborgarna via sina politiskt förtroendevalda inte längre kan göra anspråk på att ha full bestämmanderätt över verksamheten. Vidare understryks att ett indirekt valt organ inte har samma demokratiska legitimitet som ett direkt valt organ, och att möjligheterna till insyn i verksamheten i praktiken är något mer begränsade när det gäller det indirekt valda organet. Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet pekar på det förhållandet att den enskilde kommunmedlemmen får allt svårare att orientera sig i en redan invecklad kommunal tillvaro och varnar för att kommunmedlemmen med det föreliggande förslaget kan komma att förlora känslan av tillhörighet till en kommun och därmed grunden för ett önskvärt politiskt engagemang. När det gäller reglerna om kommunalförbund har regeringen i propositionen föreslagit att medlemmarna i förbundsordningen skall kunna föreskriva att förbundets styrelse skall vara ställföreträdare för den beslutande församlingen, och att styrelsen skall få fatta beslut som i kommuner och landsting annars enbart ankommer på fullmäktige. Genom detta förslag skjuter man sönder själva den kommunala grundidén, nämligen att alla kommuninvånare skall ha möjlighet att på nära håll följa och delta i det kommunala och demokratiska beslutsfattandet. Den enskilde kommuninvånaren blir med propositionsförslaget väldigt liten. Vi får en rejäl maktförskjutning från de enskilda kommuninvånarna till stora och mäktiga kommunalförbund. Inte ens när det gäller kommunerna och landstingen har man alltså velat acceptera en sådan delegationsmöjlighet. I 3 kap. 10 § kommunallagen finns visserligen en rätt för fullmäktige i en kommun att uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Men ärenden av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt för kommunen eller landstinget och som anges i 3 kap. 9 § kommunallagen, exempelvis angående budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, eller som enligt någon annan paragraf i kommunallagen eller annan författning skall avgöras av fullmäktige får inte delegeras till nämnderna. Det är svårt att förstå, fru talman, varför styrelsen i ett kommunalförbund skall kunna vara ställföreträdare när motsvarande möjlighet inte finns i kommuner och landsting. Regeringen har inte redovisat vilka överväganden som lett fram till detta förslag. Jag kan därför inte göra annat än att dra slutsatsen att man helt enkelt inte tänkt igenom saken ordentligt. Det finns rent av skäl att ifrågasätta huruvida förslaget på denna punkt är konstitutionellt korrekt med tanke på bestämmelsen i 1 kap. 7 § regeringsformen, som innebär att beslut i frågor av mer grundläggande natur eller med generell räckvidd skall fattas i en kommuns direktvalda församling. Denna bestämmelse, alltså 1 kap. 7 § regeringsformen, anses visserligen inte hindra att kommunala angelägenheter anförtros åt kommunalförbund. Men när nu styrelsen i kommunalförbundet skall vara ställföreträdare för den beslutande församlingen stängs ytterligare en dörr för den enskilde kommuninvånaren i medlemskommunen. Frågan är också vad som över huvud taget kommer att finnas kvar av den kommunala lokaliseringsprincipen, om propositionsförslaget går igenom. Hur stor är anknytningen till en kommuns eller ett landstings geografiska område när kommunen eller landstinget samverkar med andra kommuner i ett kommunalförbund eller en gemensam nämnd som i sin tur endast har verksamhet på någon helt annan plats än i den förstnämnda kommunen? Sådana situationer är ju fullt möjliga enligt propositionen, vars förslag är mycket generellt hållna och ger mycket vida ramar för kommuner och landsting att samarbeta. Risken är också stor att urholkningen av principen om att kommuner och landsting inte får bedriva näringsverksamhet i vinstsyfte kommer att fortsätta om propositionsförslaget genomförs. Under de senaste åren har vi ju fått alltfler kommunala aktörer på arenan, och detta har medfört stora konkurrensproblem. Man skulle visserligen kunna säga att förslaget om t.ex. gemensamma nämnder gör de kommunala bolagen överflödiga eller mindre motiverade och att det är bra, om kommunal samverkan i offentligrättslig form prioriteras framför privaträttsliga former som t.ex. aktiebolag, handels och kommanditbolag eller stiftelser. Men det här förslaget får inte heller innebära att den kommunala näringsverksamheten bara förs över till de nya gemensamma nämnderna och därigenom på något sätt uppfattas som mer legitim. Kommunal näringsverksamhet är alltid fel när den bedrivs i vinstsyfte eller på områden som inte kan anses ligga inom kommuners och landstings formella kompetens och naturliga verksamhetsområde. När kommuner och landsting bedriver näringsverksamhet på konkurrensmarknader leder detta alltid till en snedvridning av konkurrensen gentemot privata företag. All kommunal verksamhet garanteras ju ytterst av skattemedel, varför kommunal näringsverksamhet innebär ett lågt eller i många fall inget ekonomiskt risktagande jämfört med t.ex. privata företag. Detta snedvrider konkurrensen till de privata företagens nackdel. Vid exempelvis en anbudstävlan kan kommuner och landsting ofta beräkna anbudspriser med lägre riskmarginaler än konkurrerande privata företag. Inte minst i dag, när arbetslösheten är hög, behövs det mycket nytt företagande i Sverige. Om kommuner och landsting fortsätter eller rent av ökar sin näringsverksamhet, finns det ingen möjlighet för lokala småföretag att växa fram, på grund av den snedvridning av konkurrensen som den kommunala verksamheten skapar. Konkurrensverket har i sitt remissvar beträffande Kommunala förnyelsekommitténs tidigare nämnda betänkande varnat för de konkurrensproblem som uppstått genom det ökade kommunala engagemanget på näringsområdet och t.o.m. avstyrkt hela kommitténs förslag. Från moderat sida anser vi att de i propositionen framlagda lagförslagen bör ändras så att kommunal samverkan i kommunalförbund eller gemensam nämnd skall få gälla tjänsteproduktion i egen regi endast om den föregåtts av konkurrensupphandling. Samverkan i kommunalförbund eller gemensam nämnd skall enligt vår mening i första hand få förekomma just beträffande upphandling samt i tillämpbara fall av myndighetsutövning. Vi accepterar alltså regler om utökad kommunal samverkan, men bara under förutsättning att sådana begränsningar vidtas som leder till att den nya samverkansformen i stället kan stimulera konkurrensutsättning. Jag ställer mig bakom reservationerna 1, 3 och 5 men yrkar här bara bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Vi från Vänsterpartiet tycker att det är positivt att kommuner skall kunna samverka och att det skapas nya och bättre möjligheter till ökad kommunal samverkan. Vi delar vidare - inte helt förvånande - inte den moderata uppfattningen om kommunal näringsverksamhet. En sådan verksamhet kan vara av utomordentligt värde för medborgarna. Det finns många exempel på att kommunal näringsverksamhet har korrigerat oligopolbildningar o.d. på det privata området. Det är möjligt att propositionen inte i varje avseende är helt perfekt. Jag kan delvis ansluta mig till uppfattningen att den mera utförligt borde ha diskuterat t.ex. spänningsfältet mellan kommunförbund, gemensamma nämnder och den kommunala självstyrelsen och demokratiproblemen. Å andra sidan har utskottsmajoriteten i sin skrivning uppmärksammat detta och poängterar att regeringen bör följa utvecklingen av kommunal samverkan med avseende på frågor om demokrati och service och dess förenlighet med kommunala kompetensregler. Jag utgår från att regeringen kommer att hörsamma denna anmodan från utskottet och ser därför inte anledning att inta annat än en positiv position. Ett undantag är en punkt som både Birgit Friggebo och Jerry Martinger har varit inne på, nämligen delegering av vissa uppgifter till styrelserna för kommunförbunden. Vi menar att detta är en punkt som är illa genomtänkt och som verkligen är demokratiskt betänklig. Det blir, som Birgit Friggebo egentligen redan påpekat, inte bättre av det som sägs i utskottsmajoritetens skrivning på denna punkt, där jag inte ingår i majoriteten. Det framhålls att det kan handla om stora frågor och att det därför är mycket att vinna i effektivitet på att man inte behöver kalla fullmäktige för ett kommunförbund till möte, eftersom det skulle vara opraktiskt. Om det hade varit opraktiskt att kalla fullmäktige när det gäller små frågor av administrativ karaktär eller något liknande, skulle det väl inte vara så svårt att godta det här, men med de skrivningar som här finns ter sig detta utomordentligt betänkligt ur demokratisk synpunkt.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

Fru talman! Betänkandet vi skall ta ställning till utgår från propositionen om kommunal samverkan. Betänkandet är ett av de allra minst debatterade innan det har kommit hit till riksdagens plenum av de betänkanden vi debatterar i år. Men det är ett av dem jag tror kan få störst betydelse. Flera av oss, däribland jag, insåg sent omsider detta faktum. Den proposition regeringen har lagt fram är långtgående. Det verkar som att inte ens regeringen har reflekterat kring flera av de viktigaste frågorna. Kommuner behöver samverka inom en rad olika områden. De gör också det i dag. Det skapar större effektivitet och att bl.a. små kommuner kan klara av sina uppgifter på ett bättre sätt. Ett exempel är gymnasieskolan. Kraven på någon form av samarbete är mycket stora. Möjligheterna till samarbete är i dag stora. Regeringen vill underlätta samarbetet genom att förenkla reglerna för kommunalförbund och skapa en ny möjlighet för gemensamma nämnder. Det kanske är rätt väg att gå. Men vi vet inte det ännu. Gemensamma nämnder underlättar onekligen samarbetet. Men det finns en allvarlig baksida. Baksidan handlar om demokratiaspekterna. Tyvärr tycks inte regeringen ha insett detta. Därför har man valt att lämna en proposition till riksdagen som är dålig och aningslös, för att inte säga farlig. Den haltar i avgörande frågor. Utgångspunkten måste vara att med hjälp av de nya reglerna, som kraftigt förenklar bildande av kommunalförbund och underlättar interkommunalt samarbete med de nya nämnderna, skall verksamheten växa kraftigt i omfattning i framtiden. Många fler frågor kommer att i betydligt större omfattning än vad som sker i dag att styras och behandlas i de nya gemensamma nämnderna och i kommunalförbund. De kommunalförbund som finns redan i dag är ganska omfattande. Kommunfullmäktige är direkt valt av kommunmedborgarna. Nu stärks denna relation i författningen genom att ett personvalssystem införs som skall fungera från valet 1998 - redan om ett år. Men om vi samtidigt får en utveckling där alltfler viktiga uppgifter flyttas från kommunfullmäktige och de kommunala nämnderna till interkommunala organ, förlorar vi själva kärnan i det demokratiska systemet, dvs. den direkta relationen mellan beslutsfattarna och medborgarna. Vi får ett indirekt beslutssystem, där fullmäktige reduceras till att bli en form av valberedning. I många fall är de som fullmäktige väljer till de nya organen ytterst få. Ofta är det bara en enda person från kommunen som kommer med i den nya nämnden - särskilt om många kommuner är inblandade. Både regeringen och konstitutionsutskottets majoritet skriver att det är viktigt att värna insynen och öppenheten i det demokratiska systemet. Men det är helt uppenbart att både insynen och öppenheten minskar. I stället för ett öppet fullmäktige får vi slutna nämndsammanträden. I stället för att handlingarna går ut till alla partier och ledamöter, är det ett fåtal som blir involverade i beslutsprocessen. För medborgarna och för den lokala demokratiska debatten och den demokratiska kulturen i landet är en sådan utveckling ett stort problem. Jag tycker att man kan tala om en fara för det demokratiska samtalet kring viktiga lokala frågor. Det finns en uppenbar motsvarighet på det nationella planet. Vi folkvalda riksdagsledamöter väljer en statsminister, som i sin tur väljer en regering. Enskilda statsråd åker numera utomlands för att besluta om lagarna i landet. Tillsammans med andra statsråd inom samma områden, men från andra länder, sker den lagstiftande processen för lyckta dörrar i stället för genom beslut av de direktvalda riksdagsledamöterna med ansvar gentemot väljarna. Det indirekta och slutna beslutsfattandet ser ut att vara på väg att ta över. Det politiska systemet är på väg att kopplas loss från medborgarna. Jag tycker att man måste ifrågasätta denna utveckling och vad den beror på. Mitt intryck är inte att utvecklingen styrs av frågan om att det är nödvändigt och effektivt att samarbeta. Det finns också helt andra skäl. Bl.a. upplevs demokrati ofta som krångligt och ineffektivt. Vi kanske på kort sikt kan nå mer effektivitet om vi slipper de formella beslutsreglerna i kommunfullmäktige och i riksdagen. Men demokrati har faktiskt ett egenvärde. På lång sikt har de demokratiska spelreglerna visat sig vara mer effektiva. Därför går det inte att göra denna växling som Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet i dag, tyvärr, är inne på, dvs. att växla demokrati mot en förespeglad effektivitet utan att det slår tillbaka på ett eller annat sätt. På längre sikt tror jag att det får allvarliga konsekvenser just för den demokratiska kulturen i landet. Men diskussionen och reflekterandet över en utveckling där vi även på den lokala nivån mister den direkta relationen mellan beslutsfattarna och medborgarna återfinns över huvud taget inte i regeringens proposition eller i konstitutionsutskottets betänkande. Det är väl detta som gör att man blir extra fundersam över vart vi är på väg. Effekten av att man inte har funderat är att det inte föreslås några som helst gränser för den typen av arrangemang. Det föreslås t.o.m. när det gäller kommunalförbunden - som några har varit inne på tidigare - att det skall ges möjlighet att delegera till kommunalförbundens styrelser vad som i dag inte ens går att delegera till kommunstyrelsen. Det är som om man har bestämt sig för "att det spelar väl ingen roll med de formella spelreglerna för att demokratin skall fungera. Det viktiga är att det hela fungerar snabbt och smidigt." Det intryck som ges är att förslaget har lagts fram av kommunalråd. Mitt intryck är ofta att många kommunalråd i Sverige anser att effektivitet är att kunna besluta snabbt och smidigt. Trots de bakslag som har kommit under 1990-talet vill de ändå efterlikna näringslivets möjligheter. Därför känner jag att detta är kommunalrådens proposition och betänkande - men inte medborgarnas. Kommunallagen, likväl som konstitutionen, måste utgå från ett medborgarperspektiv. Spelreglerna för det demokratiska, politiska, systemet skall inte utgå från toppen, utan måste utgå från människorna i botten, hur de ser på samhället, deras möjligheter till insyn och påverkan i framtiden - lokalt, regionalt och nationellt. Min slutsats blir att jag måste yrka avslag på propositionen. Det är inte för att den i alla delar är dålig - det finns också bra inslag - men för att den är så oerhört svagt genomarbetad i viktiga centrala demokratiska frågor. Jag skulle vilja se att regeringen sätter sig ned och tar sig en ordentlig funderare och återkommer till riksdagen med ett bättre genomarbetat förslag. Vi kan få en ny debatt som kanske slutar på ett litet annorlunda sätt. Fru talman! Jag reserverar mig till förmån för reservation 2. Slutligen vill jag också säga att jag, liksom Birgit Friggebo, är besviken på Centerpartiet för att man går med på en sådan centralisering av beslutsfattandet ute i landet. Det trodde jag faktiskt inte.

Fru talman! Kommunernas och landstingens verksamhetsområden är i dag hårt ansträngda. De utsätts för hårt tryck från olika perspektiv. Medborgarna ställer krav på bra och fungerande omsorg, vård och skola. Det ställs också stora krav på att kommuner och landsting skall vara effektiva. Medborgarna skall uppfatta dem som obyråkratiska och handlingskraftiga. Kommunerna skall vara kostnadseffektiva. Annars får de kritik, och det sägs att kommunal och landstingskommunal verksamhet är ineffektiv, onödigt dyr och bara kostar medborgarna skattepengar. Dessutom har både kommuner och landsting knappa resurser. Det ställer nya krav på både kommuner och landsting. De måste få andra förutsättningar för att arbeta än vad som gäller i dag. I dag finns två tydliga teorier om hur kommunal verksamhet skall organiseras. Det finns de som menar att det enda vettiga är att sälja ut och privatisera. Sedan finns det de som hävdar att kommun och landstingsverksamhet skall utvecklas och hitta nya arbetsformer. Fru talman! Jag tillhör den kategori som förordar det senare. Jag tror nämligen inte att privatisering och utförsäljning löser de grundläggande problem som medborgarnas krav på den kommunala verksamheten innebär. Därför är det positivt att regeringen nu kommer med denna proposition om kommunal samverkan. Därmed ges större möjligheter. Nya idéer kan spira i den kommunala verksamheten. Det är förvånande att Jerry Martinger så hårdnackat driver linjen att kommunerna ger sig in på andra verksamhetsområden än avsett, att de blir näringsidkare och konkurrerar med det privata näringslivet. Det finns ingenting som tyder på att så är fallet. Generellt sett är det precis tvärtom - kommuner och landsting minskar sitt deltagande i sådana verksamheter. Det kan finnas något enstaka undantag som jag inte känner till, som det alltid är populärt att dra upp i en politisk debatt. Men generellt sett är det inte så. Det visar t.ex. de siffror som Kommunförbundet har tagit fram. Vad är det som säger att kommunerna skulle driva fram sådan verksamhet i och med detta förslag, bara för att de får nya möjligheter att samverka och organisera verksamheten? Jag tror att det handlar om att man vill skapa en attityd, att kommunal verksamhet är byråkratisk och ineffektiv och att det skall till andra alternativ. I propositionen finns flera viktiga punkter. Jag tänker inte gå igenom alla utan koncentrerar mig på två. Den ena gäller möjligheten att ha en gemensam nämnd. Det är bra ur den aspekten att det ställer krav på samarbete, mellan flera kommuner och mellan kommuner och landsting. Skolans arbete har redan nämnts i debatten. Det är ett utmärkt område. Förslaget innebär att man kan hitta andra samarbetsformer för det praktiska arbetet. Jag kan inte förstå att kommuner skulle gå in i en sådan verksamhet med en illa dold odemokratisk avsikt, som bl.a. Peter Eriksson hävdar. Om det är någonting som kommunalpolitiker i allmänhet är rädda om, oavsett partifärg, så är det bestämmandet över den egna verksamheten och den egna kommunen. När man går in i ett samarbete är man oerhört noga med utformningen och regleringen av det. Det politiska livet i kommuner och landstingskommuner har också förändrats. Peter Eriksson tror att det är hundraprocentig demokrati och insyn bara frågorna avgörs vid ett fullmäktigesammanträde. Allting annat är odemokratiskt. Vi som jobbar kommunalpolitiskt har sett att det under de senaste åren har blivit allt större inslag av målstyrning. Alltfler övergripande frågor handhas i fullmäktige. De delegeras sedan till nämnder och styrelser. Detta förslag innebär ingen skillnad i det avseendet. Det sitter politiskt förtroendevalda även i dessa nämnder och styrelser. De är inte odemokratiskt valda, som Peter Eriksson vill hävda. De är precis lika demokratiskt valda som alla andra. Det är redan i dag fullt möjligt att delegera från det beslutande fullmäktige till olika nämnder och styrelser. Jag är förvånad över att man tar till denna argumentation, att förslaget skulle innebära att det blir odemokratiskt. Den andra punkt jag vill ta upp gäller kommunförbunden och deras rätt att delegera till styrelser frågor som annars skulle åligga fullmäktige. Flera har sagt att det är märkligt att det skulle vara stora frågor som delegeras och att det innebär att man tar bort insyn och inflytande. Fru talman! Jag vill läsa innantill i betänkandet vad som egentligen står. Då blir sammanhanget ett helt annat. "Regeringen anser att medlemmarna i förbundsordningen skall få föreskriva" - det är alltså frivilligt - "att förbundsstyrelsen skall vara ställföreträdare för den beslutande församlingen och att den skall få fatta beslut som i kommuner och landsting annars ankommer på fullmäktige. Enligt utskottet bör denna möjlighet finnas. Det kan bli fråga om stora områden som kommunalförbundet skall ansvara för." - Det blir en helt annan sak. Det handlar om stora områden, och inte om stora frågor. Det är klart att det handlar om viktiga frågor, eftersom det är fullmäktige som skall avsäga sig beslutanderätten. Det förnekar jag inte. Men andemeningen är att man, i ett kommunalförbund där ett stort antal kommuner medverkar, av rent praktiska skäl kan delegera beslut till styrelser och nämnder enligt beslutsordningen. Här möter vi återigen samma motsatsförhållanden - det krävs att kommuner och landsting skall vara obyråkratiska, handlingskraftiga och effektiva. Då får man ta ansvaret och ge denna möjlighet. Det är viktigt att poängtera att det är en möjlighet. Det är inte självklart att den skall utnyttjas. Flera har sagt att man delegerar till styrelser för att inte få insyn. Det är fel. Enligt kommunallagen har fullmäktige i dag möjlighet att besluta om att nämnders och styrelsers sammanträden är öppna för allmänheten. Hemma i Enköpings kommun har vi haft öppna sammanträden under två års tid. Nämndsammanträden är i princip öppna för medborgarna, under förutsättning att de inte rör frågor som är sekretessbelagda. Den möjligheten kommer att finnas även i det här läget. Det är offentliga handlingar, offentliga protokoll, och det finns insyn. Det är dessutom särskilt skrivet att den fullmäktigeledamot som vill ställa en interpellation till någon i dessa förbundsstyrelser skall ha rätt att göra det. Man är alltså väldigt noga med att de skall få denna möjlighet. Jag kan inte förstå att det bara därför att man gör det inom ett kommunförbund skall bli så pass odemokratiskt som görs gällande från vissa håll. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! När nu Mats Berglind läser innantill i propositionen för att göra vissa förtydliganden vill jag slå upp en text som gör mig mycket förbryllad. När det gäller offentlighet och sekretess står det i propositionen att en gemensam nämnd är att anse som en självständig myndighet och att sekretess därför gäller som huvudregel mellan nämnden och fullmäktige respektive andra nämnder. Den formuleringen begriper jag inte. I Sverige är det ju offentligheten som är huvudregel medan sekretessen uppstår först sedan sekretesslagen kommit in i bilden och det finns stöd att sekretessbelägga med anledning av den. Vad menas med formuleringen om att sekretess är huvudregel, Mats Berglind? Detta är någonting fullständigt nytt för mig. Hur skall förresten den gemensamma nämnden agera om den vill ha ut gamla sekretessbelagda handlingar i olika ärenden som den kan tänkas behöva i sin verksamhet? Vi kan också vända på det hela. Om uppgifter hos en gemensam nämnd omfattas av sekretess kommer sekretess att gälla mellan den gemensamma nämnden och andra nämnder i de samverkande kommunerna. På den här punkten kommer det att uppstå en hel del problem. Sedan blir jag nästan stum när jag förstår att Mats Berglind är helt ovetande om att kommuner och landsting under senare år har börjat driva alltfler delar av sin verksamhet på områden som inte kan anses ligga inom deras formella kompetens och naturliga verksamhetsområden. För att bara nämna några exempel är kommunerna verksamma inom så vitt skilda områden som energi, vatten och avlopp, budbilstransporter, gräsklippning och sekreterarservice. Vi hade en debatt om kommunala bidrag här i riksdagen för en tid sedan. Då var det ett stort antal konstiga exempel som omnämndes.
Herr talman! Som jag sade i mitt inledande anförande går det att hitta exempel där vi har litet olika uppfattning om man från kommuner och landsting går in på den privata marknaden och konkurrerar eller inte. Men det finns absolut inga bevis för att den totala bilden är att denna verksamhet på något sätt ökar, tvärtom. Generellt sett minskar den delen. Att säga att det finns Gud vet allt utan att komma med mer underlag än så är bara vad jag kallar för nys. Det är en politisk bild man vill måla upp att kommunerna nu ägnar sig åt annan verksamhet än vård, skola och omsorg, som är deras huvuduppgift. Sanningen är en annan, och jag tycker att vi skall hålla oss till sanningen.
Herr talman! Det är väl inte nys, Mats Berglind, att vi har 1 500 kommunala bolag som sysslar med näringsverksamhet i Sverige? Jag skulle vilja återkomma till frågan om sekretess, eftersom den är väldigt viktig. Det handlar om en huvudprincip. Jag skulle fortfarande vilja ha klargjort det som står i propositionen om att sekretess gäller som huvudregel. Det stämmer inte alls med svenska grundprinciper. Vad menar man i propositionen?
Herr talman! Jag kan inte heller på rak arm svara på varför det står just så i propositionen. Men jag är övertygad om att när man skriver förordningarna för kommunförbunden eller de gemensamma nämnderna skall där ingå hur det skall hanteras. Jag tror att man gör en liten felanalys om man tror att kommunalpolitiker på något sätt skulle vilja mygla eller dölja någonting, att det skulle vara något slags andra sortens politiker, och det oavsett partifärg, och att de skulle göra på något annat sätt än hur vi gör som riksdagsledamöter eller i andra positioner. Dessa politiker är inte ett dugg annorlunda. De vill, och har kravet på sig från många håll, att det skall vara en så stor öppenhet och insyn som möjligt. Jag inga som helst farhågor att det skulle vara något annat på gång.
Herr talman! Tyvärr visar Mats Berglinds svar och diskussion kring de demokratifrågor som flera av oss har tagit upp just på den aningslöshet som jag tycker att också propositionen andas.

Man har inte tänkt igenom frågorna, och man är inte ens beredd att diskutera det här problemet, eftersom man ser effektivitetsfrågorna som de enda som egentligen har något politiskt värde. Skrivningarna i den nya propositionen utgår helt från den aspekten. Jag tycker att det är tragiskt. Socialdemokraterna har tidigare i historien visat sig kunna arbeta för att stärka demokratin. Men det verkar som att vi har kommit in i en ny fas det senaste decenniet där man i stället jobbar åt andra hållet. Det är att beklaga väldigt starkt.
Herr talman! Det är ingen tvekan om att vi socialdemokrater är mycket angelägna om att verksamhet i kommuner och landsting skall vara effektiv och tillgodose medborgarnas krav. Det hoppas jag att vi skall fortsätta att vara. När det gäller demokratiaspekten tar jag gärna det en gång till, Peter Eriksson. Det jag sade var att det inte behöver betyda att det är odemokratiskt bara därför att man delegerar till styrelser och nämnder. Så fungerar det i den kommunala verksamheten i dag. Fullmäktigeförsamlingarna beslutar inte om vad som skall ske i alla delar inom t.ex. skolan eller barnomsorgen. Så är det inte. När man nu har ett kommunförbund som delegerar till sina styrelser är det precis samma ordning där. Det är också offentligt och demokratiskt om man beslutar sig för att delegera. Peter Eriksson får det att låta som att det här finns något slags tvång inskrivet och att andemeningen i propositionen är att det skall döljas, och att det är på väg att bli något odemokratiskt. Jag tycker att det är litet anmärkningsvärt att man har den tonen i det här läget. Vi kan ha olika uppfattningar om hur klokt detta är. Det är en sak. Men jag tycker inte att vi skall pådyvla propositionen en andemening i en demokratisk sakfråga som faktiskt inte har någon som helst grund.
Om man skapar ett nytt regelsystem där man underlättar väldigt starkt för den här typen av gemensamma interkommunala organ när det gäller både kommunalförbund och gemensamma nämnder måste man väl ändå ha som utgångspunkt att det kommer att ha en effekt i verkligheten och påverka så att betydligt fler av de beslut som i dag fattas av kommunerna själva i kommunfullmäktige och i de kommunala nämnderna kommer att lyftas över på interkommunala organ av det här slaget. Det måste väl ändå vara utgångspunkten? Jag efterlyser en diskussion om vad detta har för betydelse för den enskilde medborgaren, för relationen mellan beslutsfattare, politiker och medborgare och för det demokratiska systemet i stort. Socialdemokraterna, här genom Mats Berglind, säger att det inte har någon som helst betydelse och att det är samma sak som om man har en kommunal nämnd. Detta är närmast ett hån. Detta är en central fråga som socialdemokraterna struntar i totalt. Det är tragiskt.
Herr talman! Peter Eriksson vägrar att lyssna och förstå. Men det är inte svårt att förstå. Ett sådant här samarbete finns redan i dag. Det som kanske är vanligast runt om i landet är de gemensamma bussbolagen, som ägs av både kommuner och landsting. Kommuner och landsting utser en styrelse för bussbolaget. Jag har aldrig hört någon medborgare klaga på den demokratiska insynen eller den demokratiska delen i dessa bolag. Medborgarna kräver att bussen kommer i tid så att de hinner till jobbet, att priserna är hyggliga och att man kan åka med olika bolag utan att behöva lösa biljetter flera gånger. Medborgarna är rationella och vill ha effektivitet och kvalitet. De garanteras detta genom den politiska styrning som det här är uppbyggt på. Skillnaden är inte större i dessa frågor, Peter Eriksson. Försök inte göra detta till något annat än det är!
Herr talman! Vi talar här om att delegera ärenden till en styrelse när det handlar om frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Det handlar om mål och riktlinjer för verksamheten. Det är det vi talar om, inte praktiska frågor av olika slag. Jag återkommer till frågan: Varför är det så att kommunfullmäktige måste fatta denna typ av beslut medan kommunalfullmäktige får delegera bort dem? Vad är skillnaden? Mats Berglind försöker säga att det handlar om stora geografiska områden. Men kan faktiskt läsa utskottstexten som att det skulle gälla stora politiska verksamhetsområden. Men låt oss anta att det är geografin det handlar om. Varför tusan skall alla riksdagsledamöter behöva åka till Stockholm och fatta en massa beslut? Det kan vi väl delegera till regeringen? Och statsråden som åker till Bryssel varenda vecka - det kan vi väl delegera ned till kommissionen? Det är ju litet opraktiskt att behöva åka på det sättet. Och vi har ju faktiskt en del glesbygdskommuner som är ganska stora till ytan. Varför skall folk behöva åka bil 20 till 40 mil och skita ned luften, när vi kan delegera till kommunstyrelsen? Är det detta som är meningen? Ni har inte tänkt igenom det här, och jag förstår inte varför ni är så envetna. Vad är det för stora effektivitetsvinster som kan göras? Effektivitet uppnår man genom att ha mycket tydliga mål för sin verksamhet som är väl förankrade i vida kretsar och inte inom små, slutna styrelser. Då uppnår man effektivitet! Sedan kan man överlåta åt mindre organ att verkställa dessa beslut i praktiken. Men det är inte effektivt att låta slutna styrelsesammanträden ställa upp målen för verksamheten.
Herr talman! Det är samma tonfall igen. "Slutna sammanträden" - vem har sagt att det skall vara det? Vad är det som talar för att det är slutna sammanträdesrum i kommunala frågor i dag, utom när det handlar om ren sekretess så att man av den anledningen inte kan ha öppna sammanträden? Det är mycket vanligt att kommundelsnämnder och andra är angelägna om att så många som möjligt skall komma och lyssna och ta del av sammanträdena. Jag tror helt enkelt att vi har olika syn på kommunernas och landstingens eget ansvar och förmåga att hantera det här. Av Birgit Friggebo får man nästan känslan att det skall bli lag på delegering. Men nu skriver man att det finns möjlighet att delegera. Regeringen, liksom jag själv, litar på att våra kommunoch landstingspolitiker gör en avvägning av vad som är rimligt att delegera och inte.
Herr talman! Vi diskuterar nu faktiskt principer, Mats Berglind, och då handlar det inte om att lita på den ena eller andra. Jag litar också ganska mycket på folk, men faktum är att det vill till att vi har principer och regler som gör att människor inte utnyttjar sina positioner. Ni argumenterar för att det är praktiskt och att det skall vara färre beslutsfattare som fattar de övergripande besluten. Det är inte så många som måste resa till sammanträdena. Detta är i sig en inskränkning av försöken att engagera alltfler människor i den politiska verksamheten. Tala nu om för mig varför kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige skall tvingas fatta beslut i de övergripande och principiella frågorna! Och varför skall det finnas en möjlighet för kommunalförbunden, som befinner sig längre bort ifrån människorna att delegera? Det handlar ju om större områden, och det är mindre tidningsbevakning på den verksamheten. Vad är det för skillnad? Innebär den principgenombrytning som ni inför att man kan börja diskutera att även folk i till ytan stora glesbygdskommuner skall slippa åka till fullmäktigesammanträden och överlåta det på en mindre styrelse med färre beslutsfattare? Där sitter i regel de som är heltidsanställda och inte de fritidspolitiker som ibland kanske har större kontakt med mänskligheten än de heltidsanställda. Är det detta ni är ute efter? Eller varför vill ni absolut genomdriva det här principgenombrottet?
Herr talman! Nu tar vi ut svängarna! Nu sägs att heltidspolitiker - jag utgår från att även riksdagsledamöter ingår i den gruppen - inte har samma kontakt med mänskligheten som fritidspolitiker. Det får vara I ett flertal inlägg och ganska utförligt i mitt första anförande har jag försökt förklara att detta inte är så dramatiskt som man vill göra gällande. Birgit Friggebo säger att det här är ett principiellt viktigt genombrott. Ja, jag tror att det är principiellt viktigt att kommunerna får ansvaret att själva hantera dessa frågor. Tyvärr har Birgit Friggebo ingen ytterligare replik, men annars skulle jag ha ställt en fråga till henne: Är de lagar som gäller i dag för kommuner och landsting principiellt så glasklara och hundraprocentiga att man inte behöver misstänka att oegentligheter eller andra fel begås? Men vi kanske kan ta den frågan vid något annat tillfälle. Det är trots allt den dimensionen det handlar om - allt är inte perfekt. Det finns säkert saker som behöver justeras i det här också, om man upptäcker att något är fel. Så har vi gjort vid många andra tillfällen i andra frågor. Det viktiga är nu att kommuner och landsting får möjlighet att vara effektiva och börja ett konkret samarbete under enkla men ändå rimliga och riktiga former.

Herr talman! Jag kan möjligen börja med att ta fasta på det som Mats Berglind sade sist i sin replik, nämligen att det kanske finns anledning att återkomma och ändra på en del i den här lagen som inte blivit bra från början. Det kan jag verkligen instämma i, därför att det är en hel del som inte blivit bra med den här lagen. Jag skall ta upp aspekten att den föreslagna lagen om gemensam nämnd och kommunalförbund, i sin tillämpning och med den utformning regeringen givit den, kan bli ett mycket allvarligt hinder i arbetet att få till stånd nya företag och fler jobb i den privata tjänstesektorn. Det är inte bara vi moderater som har den åsikten, utan den åsikten har också väldigt många inom företagsamheten som har studerat vad detta de facto kommer att innebära. I tidningen Näringsliv uttalar sig en socialdemokrat som heter Jan-Anders Andersson om förslaget. Han är aktiv socialdemokrat och medlem i SAF:s småföretagarberedning. Han tror att framläggandet av förslaget beror på okunnighet. För egen del tror jag inte att det är så utan att det är mer medvetet. Han säger att Socialdemokraterna och kanske framför allt Centern är något yrvakna inför satsningen på små företag. De har haft mycket liten kontakt med företagarvärlden och har under ett halvt sekel fått lära sig att det mesta mår bra av att skötas i offentlig regi. Det här är som att vända en oceanångare - det tar tid. Men dessvärre går ju utvecklingen åt fel håll.

Det är därför som vi från moderat håll har pekat på att samverkansformen en gemensam nämnd och kommunalförbund nog lämpar sig bra för viss myndighetsutövning, kanske för samverkan i själva upphandlingen. Men det får inte gå till på det viset att man sätter upp mer vittgående staket runt egen-regiproduktionen och t.ex. låter den gå in i ett helt län och därigenom åstadkommer mindre konkurrensutsättning i stället för mer konkurrensutsättning. Vi har i vårt förslag sagt att om man skall ha tjänsteproduktion i gemensam nämnd eller kommunalförbund, så måste den ha föregåtts av en upphandling. Jag har redan nämnt att man ute i företagarvärlden är utomordentligt oroad över utvecklingen, som ju innebär att egen-regi-produktionen i kommuner och landsting ges stora fördelar. De kanske ges så stora fördelar att småföretag och även större företag inte ens tillåts att försöka ta jobben i konkurrens med egen-regi-produktionen. Till detta kommer att regeringen också har lagt Underprissättningsutredningens förslag på hyllan. Jan-Anders Andersson säger om detta i kombination med det här förslaget: Man blir lätt förtvivlad när regeringen lägger ned så hovsamma förslag som utredningens. Men jag misstänker att det beror på att regeringen helt enkelt inte klarar av att lösa problemen. Traditionalister står mot förnyare, och just nu tycks traditionalisterna vinna. Han fortsätter: De kommer att förlora. Men vi får hoppas att de inte hinner ställa till med för mycket skada innan de är borta. Jag ser detta förslag, med den inriktning som det har givits när det rör just hur kommuner och landsting ges möjligheter att hantera små företag, inte minst i de små kommunerna, som ett exempel på steg i fel riktning. Det är tråkigt att man ställer till så mycket skada innan utvecklingen vänder. Nu kan Mats Berglind naturligtvis säga att detta inte kommer att hända, därför att kommunalmännen är så kloka.

Herr talman! Jag vill börja med att instämma i vad Mats Berglind har framfört här i dag. Det låter på reservanterna som om riksdagen snart skulle tvinga kommunerna till odemokratiska handlingar, till slutna rum osv. Centerpartiet har ett stort förtroende för den kommunala demokratin och självstyrelsen. Vi har ett förtroende för att kommunalt förtroendevalda kommer att fatta de beslut som passar på just den plats där de verkar. Det låter på Peter Eriksson som om kommunalstämman är det enda riktigt demokratiska, att man inte skall kunna välja förtroendevalda som har rätt att fatta besluten utan att besluten skall fattas av varje enskild medborgare. I så fall är ju kommunalstämman det enda möjliga. Att de kommunalt förtroendevalda inte skulle ha möjlighet att fatta ett klokt beslut om vad som är lämpligt för deras kommuner har jag väldigt svårt att förstå. Det kan jag absolut inte instämma i. Denna proposition vilar på en utredning, i vilken Centern har varit representerad. Vi har inte heller i riksdagsgruppen funnit någon anledning att motionera i frågan. I utskottsbehandlingen har det kommit fram att vi borde göra förtydliganden på en del punkter. Vårt utmärkta kansli har hjälpt till med detta, så att vi har förbättrat propositionen, tror jag att jag vågar säga. Jag anser inte att vi på något sätt gör inskränkningar i demokratin.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
Herr talman! Det har till slut blivit en debatt om ifall man litar på kommunalpolitikerna eller inte. Jag tycker att man snarare borde ställa frågan: Kan man lita på riksdagspolitikerna eller inte och, i det här fallet, kan man lita på Centern eller inte? Centern brukar ju annars tala om decentralisering och tycka att det är väldigt viktigt att hålla på det demokratiska systemet. Vad vi nu debatterar är hur riksdagen skall formulera spelreglerna i det politiska systemet.

Vad jag i första hand har kritiserat är ju att inte regeringen och inte heller majoriteten, bl.a. Centern, i konstitutionsutskottets betänkande för någon ordentlig diskussion om varför man tar denna ställning. De tar upp några väldigt korta, summariska saker kring effektivitet och tar sedan ställning utan att över huvud taget reflektera över de demokratiska konsekvenserna. Det är detta agerande från Centerns sida som jag är mest besviken på.
Herr talman! När vi här i riksdagen beslutar att öka möjligheterna för kommunerna att själva bestämma i egna angelägenheter, anser jag inte att det är en centralisering utan en decentralisering.
Herr talman! För medborgaren blir det naturligtvis en centralisering om man använder sig av den här möjligheten i väldigt stor utsträckning i framtiden. Detta måste ju ändå vara utgångspunkten för diskussionen, att när man underlättar och skapar nya regelsystem får man räkna med att de används i större utsträckning än de mer begränsande regelsystem som finns i dag.
Herr talman! Det vore intressant att höra Birgitta Hambraeus motivera Centerns inställning till den del av lagen som berör just möjligheten att skapa nya jobb. Det här förslaget kommer ju att leda till att jobb slås ut i den privata tjänstesektorn. De småföretag som nu jobbar åt småkommunerna kommer plötsligt att kunna hamna i en situation där kommunerna slår sig samman och utan konkurrensupphandling utför sysslorna i egen regi i en gemensam nämnd eller ett gemensamt kommunalförbund. Då får den lokala företagsamheten svårigheter. Man slår ut företag på det sättet. Vi har velat förhindra den utvecklingen med den nya lagen. Men Centern, som ibland säger sig vilja slå vakt om småföretagarna, traskar patrull och hjälper regeringen att åstadkomma att produktion i egen regi gynnas på bekostnad av en utveckling av företagsamheten.
Herr talman! Den tolkning av den här möjligheten som öppnas för kommunerna som Moderaterna gör är mycket främmande för mitt sätt att resonera. Skulle det visa sig att detta blir fallet finns det all anledning att göra inskränkningar, men jag har mycket svårt att tro att de långtgående slutsatser som Moderaterna drar har något som helst fog för sig.
Herr talman! Låt oss ta ett enkelt exempel. Av två små kommuner har en kommun sophämtningen i egen regi i dag och den andra har det på upphandling och låter privata företag sköta den eftersom de har handlat upp den i konkurrens. Dessa två kommuner sluter sig nu samman i en gemensam nämnd och konstaterar att hela sophanteringen kan skötas i egen regi, och då sker det ingen upphandling. Det innebär ju att jobben slås ut i det privata tjänsteföretaget. På det här viset kan man rada upp exempel på vilka möjligheter den nya lagen ger. Vi får ett skydd för produktionen i egen regi och mindre konkurrensutsättning. Därmed slås jobb ut. Detta medverkar Centern nu till.
Herr talman! Det här sättet att resonera blir allt egendomligare. Vad jag vet finns det åtskilliga småföretag i Stockholm, Göteborg och andra stora kommuner. Det har alltså inte hindrat småföretagsamheten att en kommun är stor. Med Moderaternas sätt att resonera vore det kanske lämpligt att vi delade upp samtliga kommuner så att en stor kommuns resurser och möjligheter inte finns i fortsättningen.

Herr talman! Vi i Folkpartiet har ägnat oss ganska mycket åt att försöka se hur man skulle kunna åstadkomma ett samhälle med mer närdemokrati. Centern har verkligen varit mycket aktivt för att åstadkomma det decentraliserade samhället. Tillsammans har vi kämpat för att man skulle kunna dela kommuner och att man skulle få mer decentralisering och närdemokrati. Jag känner faktiskt inte igen Centern i dag, och inte Birgitta Hambraeus heller. Man säger att man litar på att det finns kloka politiker. Vi anser väl i gemen att vi är ganska kloka, men det har aldrig hindrat oss från att ha regler för verksamheten. Man skall ha ett förutseende av vad det är för regler som man använder. Kommunerna måste fatta beslut om frågor av större vikt och om mål och riktlinjer för verksamheter. Men när det gäller kommunalförbunden, som faktiskt är litet längre bort från medborgarna, skall man få delegera bort det. Detta har motiverats med geografiska skäl. Jag skulle vilja fråga Birgitta Hambraeus om det är detta som är Centerns utbyte i det här. Tänker man sig att de glesbygdskommuner som är ganska stora geografiskt, och där det blir många resor för de förtroendevalda, också i framtiden skall delegera ned dessa frågor till kommunstyrelsen? Eller vad är det annars som Centern har fått ut av samarbetet i de här frågorna? Det här handlar ju inte om ekonomin och att sanera statsskulden eller något sådant. Detta är ju en helt annan fråga som faller ur ramen i det mer övergripande samarbetet.

Herr talman! Jag skall för tids vinnande fatta mig mycket kort. Först och främst vill jag instämma i mycket av det som Per Bill anförde om näringslivets behov av att undersöka sina kunders eller affärspartners kreditvärdighet för att undvika kreditförluster. Och när det gäller flödesinformationen kan jag i allt väsentligt instämma i det som Per Bill sade. Samtidigt yrkar jag bifall till den reservation som Centern, Moderaterna, Kristdemokraterna och även Miljöpartiet har skrivit under: reservation nr 2. Jag vill också yrka bifall till reservation nr 1 som handlar om ansvaret för det här. Datainspektionen har sedan kreditupplysningslagens tillkomst haft ansvar för tillståndsprövningen och tillsynen, enligt lagen. Vi från Centerns sida menar att detta inte bara är en datainspektionsfråga. Eftersom det handlar om stora ekonomiska frågor är det mera motiverat att ansvaret anförtros Finansinspektionen. Därför yrkar jag bifall till reservation 1. Olika personer, även juridiska personer, kan ha behov av att veta vilka kreditupplysningar som har lämnats om dem. Därför är det motiverat att de regelmässigt underrättas om vilka uppgifter som har utgått om företaget. Vi har tagit upp det i vår motion och har också anmält en reservation, nr 5. Jag avser icke att yrka bifall till den, men jag kvarstår vid ställningstagandet. Herr talman! Jag kan nöja mig med detta.